Herr talman! I anslaget till domstolsväsendet har vi tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att anslå 3 miljoner utöver regeringens budget för ytterligare kompetensutveckling för domare och utbildningsinsatser när det gäller kunskaper om det sexualiserade våldet. Mot bakgrund av en del uppmärksammade domar kan det vara väl använda pengar. I övrigt har vår motion Ju826 blivit tillgodosedd så till vida att utskottet under förra riksmötet angav önskemål om att preskriptionstiderna för sexuella övergrepp skall bli föremål för utredning. Förra gången Ny demokrati framförde dessa krav avslogs yrkandet att höja maxstraffet för sexuellt ofredande från 1 års till 2 års fängelse. Sedan återkom regeringen med samma förslag angående straffskalorna, vilket kammaren bifallit för inte så länge sedan. På det området har vi haft framgång. När vi nu inte fick gehör bland de borgerliga partierna för nyss nämnda utbildningsinsatser när det gäller kunskaper om det sexualiserade våldet är jag glad för överenskommelsen med Herr talman! Det mest effektiva sättet att förhindra att någon blir kriminell är att i tid sätta in adekvata åtgärder före det första brottet, alltså under barnoch ungdomsåren. Det finns forskning som visar att det går att förebygga brott på det här sättet. Det är nämligen inte så att alla barn är benägna att begå brott och att bli kriminella, utan man kan med stor säkerhet redan på förskolestadiet se vilka barn som befinner sig i riskzonen. Riskgruppen är sannolikt mycket begränsad. Om riktade åtgärder sätts in på ett tidigt stadium mot sådana barn, går det att effektivt bryta en ogynnsam utveckling. Ju senare åtgärderna sätts in, desto mindre blir möjligheten att lyckas. Den som tror att fängelserna enkelt skulle klara av att leda personer rätt där samhällets tidigare insatser har misslyckats tror fel. Det går helt enkelt inte eller också krävs mycket stora insatser. Det blir dyrt. Därför måste man nu pröva nya vägar för att förhindra att barn i riskzonen fastnar i kriminalitet. När det gäller barn och ungdomar, men även vuxna, är en tydlig och snabb reaktion från samhälllets sida det bästa, särskilt om den enskilde kan antas vara mottaglig för en positiv påverkan. En jourdomstol för ungdomar som får möjlighet att besluta om ett frihetsberövande under en tid på upp till 14 dagar bör inrättas. Syftet med frihetsberövandet är främst att utreda den unges levnadsomständigheter samt lämpliga åtgärder. Den direkta åtgärden vid beslutet skulle föranleda att den som blev föremål för beslutet inte kunde återvända till friheten förrän utredning om vidare åtgärder var klar. Frihetsberövandet skulle genom det resoluta ingripandet inte bara få en allmänpreventiv utan också en individualpreventiv effekt. Som det är i dag har samhällets ingripande varken allmän eller individualpreventiv effekt. Vad som behövs är en konsekvent reaktion som ställer krav på den som faktiskt är inne på fel spår och behöver tillrättaföras och som samtidigt visar för andra vilka normer som gäller. Åtgärderna bör sättas in från straffmyndighetsåldern upp till 21 år. Dessutom bör större möjligheter skapas för att frihetsberöva ungdomar från 15 år i utredningssyfte. Utredningsansvaret bör ligga på domstolen, som bör samråda med sociala och andra myndigheter om lämpliga åtgärder. Polis och åklagarmyndigheterna skall samtidigt bedriva och fullfölja brottsutredningen. Levnadsomständighetsutredningen får, som framgått, betydelse vid påföljdsbestämningen alternativt beslut om annan lämplig åtgärd. Tanken är att utredningsfrihetsberövandet skulle kunna vara tillräckligt vid de flesta brott. Återfall i brottslighet eller brott med visst straffvärde skulle sedan kunna medföra fängelsestraff. Uteblir den logiska reaktionen, blir barnen och ungdomarna frustrerade och genomskådar en inkonsekvens och en likgiltighet hos vuxenvärlden. Det ligger också i ungdomens natur, särskilt för de ungdomar som kommer från hem där den sociala kontrollen inte fungerar, att ''testa'' de vuxnas och därmed samhällets gränser. Det är i själva verket ofta en sorts rop på hjälp när dessa ungdomar, efter att ha mötts av likgiltighet från sina föräldrar och eventuellt även från skolan, begår en otillåten handling. Tillåter samhället att ''svängarna tas ut'' så fortsätter tyvärr många ungdomar att just ''ta ut svängarna''. Som systemet för närvarande är utformat fortsätter så den negativa utvecklingen, ofta med samhällets goda minne, ''ingen bryr sig''. För många ungdomar kan denna slapphet vara direkt avgörande för en fortsatt brottslig karriär, vilken leder vidare till blandmissbruk och vidare förödande konsekvenser. När så samhället, efter diverse socialtjänstvård och ett antal skyddstillsyner, dömer till frihetsstraff vägs ofta de gamla synderna in och påverkar straffpåföljden. Då känner sig många ungdomar lurade av samhället som man tycker borde ha satt in åtgärder tidigare i form av en kraftigare markering och vilja att ta tag i problemen. Herr talman! Det tar för lång tid innan socialtjänsten och samhällets rättsvårdande instanser reagerar. Ett exempel på detta är när en ung människa blir föremål för ingripande på grund av brott och sedan frisläpps tämligen omgående. Påföljden, om det blir någon, kommer i ett betydligt senare skede. Det utdragna förfarandet, som mestadels inte ens leder till något straff, är inhumant mot den ''felande'' unga människan. Att efter frihetsberövandets tillfälliga obehag få gå ut i friheten till kompisarna är i sammanhanget mer av ett meriterande mandomsprov i umgängeskretsen än en obehaglig upplevelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr

Herr talman! Det blir ingen majoritet i den här kammaren utan Vänsterpartiets röster. Vi har ingen motion i det här betänkandet. I det förra betänkande som behandlades, om anslag till åklagarväsendet, hade Vänsterpartiet en motion med förslag om att 10 miljoner skulle anvisas utöver regeringens förslag till undersökning av oegentligheter i samband med finanskrisen. Vi valde att följa Socialdemokraternas förslag och reservation om att anvisa sex och en halv miljon för det ändamålet. Vi anser oss därför ha utrymme för att skapa majoritet i utskottet för att anvisa 3 I övrigt kommer vi att rösta för reservationen när det gäller specialdomstolarna. Vänsterpartiet hade för ett år sedan ett motionsyrkande när det gällde Arbetsdomstolen. Det gällde en förtroendefråga vid speciella mål, men vi ifrågasatte inte Jourdomstolar är en fråga som vi från Vänsterpartiet har haft motioner om tidigare. Det är ganska klart var vi står. Vi anser att det grundläggande felet med jourdomstolar för ungdomar är den felaktiga uppfattningen att barn och ungdomar är en annan sorts varelser än de vuxna. Jag skall återge litet av vad en amerikansk juridikprofessor, Barry Feld, har sagt. Han har vid ett flertal tillfällen varit i Sverige, vid Uppsala universitet. Han säger att Sverige är ett föregångsland, som toppar hans mycket korta lista över länder som han betraktar som civiliserade när det gäller behandling av barn och ungdomar. Han är mest känd i sitt hemland för att ha skrivit flera böcker om ungdomskriminalitet. Han varnar oss verkligen för att införa jourdomstolar. Han har skrivit en ganska lång artikel där han är mycket kritisk mot just jourdomstolar, därför att hans erfarenhet är att det ur rättssynpunkt snabbt uppstår stora brister. Han säger: Tyvärr har nästan samtliga västländer imiterat vårt misslyckade försök att kombinera vård och rättsskipning i en enda instans, nämligen i ungdomsdomstolarna. Han vill varna Sverige för att gå samma väg. Det skulle vara ett fruktansvärt misstag, säger han. Det svenska systemet, där man först utnyttjar alla möjligheter som står till buds inom socialtjänsten innan man som en sista åtgärd går till domstol, är klart att föredra, säger professor Feld. Han har som sagt erfarenheter av jourdomstolar i sitt hemland och har mycket noggrant och under längre perioder studerat det svenska rättssystemet. Herr talman! Vi stöder också reservation 1 om

Herr talman! Eftersom Berith Eriksson tog upp frågan om jourdomstolar vill jag säga att den ordning som i dag gäller är otillfredsställande. Det blir ingen reaktion bland de unga. Först efteråt kopplar man in socialtjänsten. Signalerna kommer efteråt. Det är oerhört viktigt att snabbt utreda levnadsförhållanden, därför att det är en markering för den unge felande att man bryr sig, att man reagerar. Själv är den unge medveten om att han har gjort fel, och förväntar sig en reaktion från vuxenvärlden, från samhället. När det inte kommer någon reaktion blir man frustrerad. Jag kan tänka mig att man kan lösa detta genom en ändring av LVU eller genom en ändring av häktningsreglerna. Hur de skall konstrueras kan vi kanske få besked om av Ingbritt Irhammar, som kanske kan berätta vad Ungdomsbrottskommittén har kommit fram till i detta sammanhang. Jag tror inte att jourdomstolar -- att direkt tillrättavisa ungdomen -- är någonting som äventyrar rättssäkerheten.
Herr talman! Att det i dag inte blir en tillräckligt snabb och ändamålsenlig reaktion från samhällets sida är en annan fråga, som ju bör och kan åtgärdas på annat sätt. Men jourdomstolar är inte den väg som vi bör gå i det här fallet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas som sagt regeringens förslag om anslag till domstolsväsendet för budgetåret 1993/94 och riktlinjer för instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Dessutom behandlas ett antal motioner som gäller medelstilldelning och motioner som har anknytning till domstolsväsendet, såsom frågan om de minsta tingsrätterna, specialdomstolar, jourdomstolar och utbildningsfrågor. Bakgrunden är att Domstolsutredningen i december 1991 redovisade sitt uppdrag genom betänkandet Domstolarna inför 2000-talet. Där finns olika förslag om arbetsfördelningen mellan domstolarna och den offentliga förvaltningen samt mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Även frågor om omprövning, överklagande, instansordning och processrättsliga frågor tas upp i utredningen. Betänkandet har remissbehandlats, och förslag bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Precis som Göran Magnusson sade var det tänkt att frågan om domstolsväsendets organisation också skulle utredas av Domstolsutredningen. Det ändrades, det känner vi till. Frågan har i stället utretts inom departementet. Förslag därifrån har redovisats, och de har remissbehandlats. Man har kommit fram till att de minsta tingsrätterna skulle slås samman med andra tingsrätter för att, som man förklarade, bli mer bärkraftiga enheter för framtiden med tanke på eventuellt EG-inträde. Förslaget gällde 24 tingsrätter. Förslaget fick väldigt stark kritik runt om i landet och också vid remissbehandlingen. Det fick stark kritik också bland politiker. Sedan kom ett nytt förslag som inte riktigt kommit till offentligheten, men det innebar att 17 tingsrätter skulle läggas ned. Det blev stark kritik mot det, inte bara bland oppositionen. Det är inte att avslöja några sanningar att säga att det även inom regeringspartierna fanns stark opposition mot förslaget. Det ledde fram till att förslaget till slut aldrig lades fram. Det borde Göran Magnusson och jag vara väldigt glada över. Jag är väldigt nöjd med det. Min fråga till Göran Magnusson blir: Är inte det här någonting att glädjas åt i dagsläget? Vad gäller Domstolsverkets framtid är det riktigt att det i den nämnda promemorian föreslogs att Domstolsverket skulle avvecklas som central förvaltningsmyndighet. Förslaget rönte kritik därför att man ansåg att det behövdes en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet. Därför borde Domstolsverket inte avvecklas. Den ståndpunkten står jag också bakom, det borde inte avvecklas. Det går ändå att minimera administrativa beslutsfunktioner, och det går att låta domstolarna ta ett större ansvar på området och ändå ha kvar Domstolsverket centralt. Det är den lösning som man har kommit fram till. Jag menar att det är möjligt att behålla Domstolsverket centralt, med en bantad och ändrad organisation. Jag är också nöjd med att man kan administrera ut flera uppgifter till domstolarna lokalt och regionalt. Det verkar som om vi är ganska överens om att detta är en bra lösning. Socialdemokraterna vill att det skall göras ett tillkännagivande på denna punkt, och jag har nu hört att också Vänstern vill ha ett sådant. Jag förstår inte att detta skulle behövas. Jag har dock den uppfattningen att det är bra att vi får en bantad central myndighet. Arbetsläget är besvärligt, ja mycket besvärligt, vilket också Göran Magnusson var inne på, men ingen har föreslagit att nya medel skall tillföras. Utskottet uttalar däremot seriöst att arbetsförhållandena måste följas mycket noggrant och att förslag kommer att framläggas. Här har också nämnts att det redan har framlagts förslag om fullföljdsbegränsning till hovrätterna. Vi skall i utskottet se närmare på detta förslag. Det är inom hovrätterna som den största arbetsbelastningen finns. Något bör göras -- vi får se vad det blir. Socialdemokraterna har motionerat om ytterligare 3 miljoner kronor till personalutbildning och chefsutveckling i anslag till domstolarna. Ny demokrati vill anvisa 2 miljoner mer för kompetenshöjande åtgärder, bl.a. för att förbättra kunskaperna hos domarkåren vad gäller det sexualiserade våldets offer. Jag fick nu höra att också Vänsterpartiet har pengar över, såvitt jag förstod litet över 3 miljoner kronor, på denna punkt, och det innebär väl att det blir majoritet för detta. Vi som i utskottet representerar regeringspartierna anser att utbildningsinsatser på detta område är oerhört viktiga, men att det också sker och har skett mycket på detta område. För att detta skall komma till allmänhetens kännedom skall jag läsa upp vad som anförs i betänkandet om hur mycket som har gjorts och görs på detta område. Rikspolisstyrelsen har tillsammans med Domstolsverket fått i uppdrag att genomföra fortbildning av berörda grupper inom rättsväsendet i syfte att ge ökad kunskap om bl.a. våld mot kvinnor, men också om våldets effekter. En del av utbildningen har redan genomförts, och mer pågår nu på regional nivå. Denna utbildning skall redovisas i juli 1993. Domstolsverket har vidare i sin övriga utbildningsverksamhet tagit upp temat kvinnovåld och andra våldsbrott i olika regionala program, avsedda för både domare, advokater och personal från kriminalvården. Det har också hållits straffrättsseminarier, där frågor om våld mot kvinnor och barn har behandlats. Domstolsverket har också anordnat regionala utbildningsdagar vid flera länsrätter just om sexuella övergrepp mot barn. Därutöver bekostar Domstolsverket också deltagande för domare i kurser och konferenser anordnade av t.ex. BRIS. Rädda barnen planerar också för åren 1993-- 1995 att anordna seminarier för bl.a. domare om sexuella övergrepp på barn samt barnmisshandel. Rädda barnen har vidare framställt en videofilm om sexuella övergrepp på barn, som inköpts av Även nämndemännen anordnar genom sina organisationer och med stöd av Domstolsverket seminarier, studiebesök och föredrag, där frågor om sexuella övergrepp mot barn behandlas. Det pågår alltså sannerligen kontinuerligt utbildning för domare och annan personal på detta område, och jag vill understryka att det är nödvändigt och viktigt. Med denna uppräkning har jag velat visa att regeringen verkligen tar dessa frågor på största allvar. Vi har dock i rådande statsfinansiella läge och mot bakgrund av behovet av andra nödvändiga insatser funnit att vi inte har råd att avsätta nya medel. Det utesluter naturligtvis inte att mer kan behöva göras i framtiden. Om Domstolsverket nu får ytterligare medel kommer det självfallet också att kunna göra av med dessa. Det hade säkerligen kunnat göra av med det dubbla, tredubbla eller fyrdubbla, på samma sätt som många andra myndigheter skulle kunna göra. Vi har dock från regeringspartiernas sida inte bedömt att vi kan avsätta mera medel för detta ändamål. Vi agerar inte heller så ansvarslöst som Ny demokrati, som trots att bara 2 miljoner kronor står till förfogande glatt vill dela ut 3 miljoner. Omsätt detta till den egna familjens hushållskassa! Man strör här ut 1 miljon kronor som man inte har. Jag anser att man måste agera precis lika ansvarsfullt med statens medel som med pengar i sin personliga ekonomi. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Vad gäller principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans, något som framfördes i betänkandet Domstolarna inför 2000 talet, vill jag säga att denna är genomförd för de allmänna domstolarna, men ännu inte för de allmäna förvaltningsdomstolarna. I detta betänkande ställer sig utskottet bakom att denna princip bör gälla även för förvaltningsdomstolarna, och jag tycker att det är viktigt att peka på detta. I reservation 3 yrkar Socialdemokraterna att till regeringen skall ges till känna, att varje specialdomstols fortsatta verksamhet måste bedömas efter domstolens egna meriter och inte endast från principiella ståndpunkter. Oenigheten inom utskottet har länge varit stor i frågan om vi skall ha specialdomstolar eller ej. Från de icke-socialistiska partiernas sida har vi länge hävdat, att antalet specialdomstolar bör minskas och att deras verksamhet i möjligaste mån bör inordnas i de allmänna domstolarnas eller i de allmänna förvaltningsdomstolarnas verksamhet. Riksdagsmajoriteten har inriktningen att antalet specialdomstolar skall bli så litet som möjligt. Nu har det också kommit en proposition, som här nämnts, där man föreslår ett avskaffande av Försäkringsöverdomstolen. Såvitt jag har uppfattat kommer detta förslag att bifallas, så oenigheten är kanske inte så stor. Att varje domstol skall bedömas utifrån sina egna meriter tycker jag är självklart. Jag ställer mig dock inte bakom något tillkännagivande om detta. Jag tycker att det är självklart att bedömningen sker på denna grund. Beträffande Försäkringsöverdomstolen finns det en bred överenskommelse, som väl skall vara långsiktigt hållbar. Enskilda ledamöter må ha olika uppfattningar i olika frågor -- så är det väl inom alla partier. I betänkandet finns också två reservationer i frågan om jourdomstolar. I en reservation från Socialdemokraterna anförs att riksdagen redan nu skall uttala att jourdomstolar inte skall införas. I Nydemokraternas reservation yrkas att riksdagen skall uttala att ungdomsdomstolar skall införas. Jag känner igen frågeställningen. Som Göran Magnusson mycket riktigt sade har jag själv tidigare verkat för det som anförs i Nydemokraternas reservation. Jag erkänner att jag har ändrat uppfattning, bl.a. efter ett besök i England, där jag studerade de engelska jourdomstolarna. Det gick upp för mig att jourdomstolarna där inte medverkade till att minska tiden mellan brott och påföljd. Det var tvärtom mycket lång tid däremellan. Det rörde sig om månader, ett halvår eller mer innan målen gick till dom. Jag har också ändrat uppfattning därför att verkligheten gått förbi mig. Man har redan i dag kunnat minska tiden från det att ett brott uppdagats och utretts och fram till att det gått till domstol, åtal har väckts och påföljd har utdömts. Med det som jag nu säger avslöjar jag vad som kommer att föreslås av majoriteten i ungdomsbrottsutredningens betänkande, men jag tror ändå inte att jag avslöjar för mycket, eftersom det redan har kommit ut i massmedierna. Jag har både kunnat se på TV och läsa i tidningarna att det på grund av att vi kunnat avkorta behandlingstiderna har åstadkommit i princip det som vi tänkte uppnå med hjälp av jourdomstolarna. Vi har i det nuvarande domstolsväsendet en organisation som fungerar och som ser till rättssäkerheten. Med detta yrkar jag utom vad beträffar reservation 2 bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Som jag tidigare nämnt hemställer jag om bifall till denna reservation.

Herr talman! Först har vi frågan om jourdomstolar. Det är bra att vi har fört en debatt. Åtminstone Ingbritt Irhammar, och uppenbarligen en majoritet i Ungdomsbrottskommittén, har kommit till insikt i frågan. Då får man väl betrakta avstyrkandet av vår motion om jourdomstolar som mera tekniskt betingat och anse att problemet kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. Skillnaden mellan att reagera och att reagera snabbt och vidta åtgärder mot brottslighet beror inte på om det finns jourdomstolar eller ej, utan det beror på vilka andra möjligheter som finns och vilka resurser som finns inte minst inom kommunerna. K G Sjödin försöker ju friskt att dra in pengar från kommunerna. Vidare har vi frågan om tingsrätterna, Irhammar tycker att jag skall glädjas över att dessa frågor har landat på ett bra sätt. Det gör jag väl i och för sig, även om en del av poängen i diskussionen kring detta har gått förlorad. Kvar står ju bl.a. behov av att kunna decentralisera en hel del arbetsuppgifter från Domstolsverket och nedåt i organisationen. Det är kanske inte alldeles enkelt att lösa det problemet nu. Jag är glad, och jag hade varit ännu gladare om jag hade kunnat vara glad något år tidigare för att denna promemoria inte hade kommit till stånd. Jag tror att många i domstolarna och tingsrätterna också hade varit det. Det är det som var poängen i mitt resonemang, dvs. det har skapats oro i organisationen genom att man abrupt har sagt att det skulle vara på ett visst sätt. Likaså har det varit med Domstolsverket. På det sättet har spänningar och svårigheter skapats. Jag tror att man hade kunnat klara ut en del av de aktuella frågorna på ett bättre sätt om man hade sökt samarbete. Det var det jag försökte antyda beträffande specialdomstolarna. Vi har ingen doktrinär uppfattning om specialdomstolarna. Varje domstol får ges en egen bedömning. Huvudpunkten i departementspromemorian från justitieminister Hellsvik är att det inte skall finnas specialdomstolar. Det är glädjande att Ingbritt Irhammar markerar en något annorlunda ståndpunkt mera i linje med den jag förträder, nämligen att varje domstol skall bedömas för sig enligt vilka uppgifterna är och vad som skall åstadkommas. Nu får vi väl så småningom en proposition på området. Men jag tycker att det vore bra om det gick att ta hänsyn till möjligheterna att skapa en bred uppslutning kring den samlade domstolsorganisationen för att slippa uppslitande diskussioner om varför det skall vara så tvära skiljelinjer -- en blockvis uppfattning -- i fråga om specialdomstolar. Jag tycker att det är ett olyckligt sätt att hantera frågorna på. Jag ser fram emot att det -- med förnuft, sans och måtta -- kommer förslag om specialdomstolarna.
Herr talman! Av denna diskussion mellan Göran Magnusson och mig framstår det klart att det finns en bred enighet rörande de flesta frågorna i betänkandet. Reservationerna är mera av taktiskt slag. Göran Magnusson menar att vi skulle ha kunnat bespara de små tingsrätterna runt om i landet viss oro. Jag ställer mig litet frågande till vem som är ansvarig för oron på området. Nog var det under den socialdemokratiska regeringstiden som det gavs i uppdrag att göra en utredning om domstolarna inför 2000-talet? Denna gång räddade vi de minsta tingsrätterna. Men ni har väl tidigare varit inne på förändringar i den utredning som ni från början gav uppdraget till? Det skulle ha inneburit att många av de små tingsrätter som i dag har räddats skulle ha varit i fara.

Herr talman! Det är inte alldeles enkelt att utläsa i direktiven vad slutresultatet av Domstolsutredningens överväganden om en ny tingsrättsorganisation skulle ha varit. Som Ingbritt Irhammar väl känner till fick inte utredningen fullfölja det utredningsarbete som hade påbörjats. Där fanns ansatser till att lösa problemet på ett tillfredsställande sätt. Det kan väl finnas anledning att säga att i avsnittet om tingsrättsorganisationen hänvisas till riksdagens tidigare beslut från 1969 -- om jag inte minns alldeles fel. I varje fall var det för ett stort antal år sedan. Det har sagts att det vore bra med tingsrätter som innehåller minst tre domare. Om man skulle följa det riksdagsbeslutet, som har bekräftats vid senare tillfällen, landar man på en omfattande nedläggning av tingsrätter. Vad vi arbetade med i Domstolsutredningen, innan vi befriades från uppdraget att utreda tingsrättsorganisationen, var att fösöka hitta en modell, den s.k. statskontorsmodellen, som skulle kunna lösa problemet med effektivitetsresonemanget och möjligheten till decentralisering av arbetsuppgifter och samtidigt bevara tingsrätterna i allt väsentligt. Där fanns möjligheter att under ordnade parlamentariska former hitta ett sätt att nå fram på den punkten. Vi fick inte göra det. Sedan har departementet med promemorian och friska anfall i frågan egentligen omöjliggjort en sansad och konstruktiv diskussion på den punkten. Det här är inte den enda reträtten. Reträtterna gäller också Domstolsverket. Senare i dag skall vi diskutera frågorna om rättshjälpen. Där hurtade man ut med pressmeddelanden med förslag om att lägga ned de allmänna advokatbyråerna. Sedan räknade man i kassan och kom fram till att man inte hade de 90 miljoner kronor som nöjet skulle kosta. Kan Ingbritt Irhammar förmedla synpunkten till departementet att tänka igenom och försöka samla hyggliga majoriteter i de viktiga principiella frågorna om domstolsorganisationen?
Herr talman! Jag är väl medveten om att det finns krafter också hos Socialdemokraterna som verkar för att avskaffa små tingsrätter. Just resonemanget om att det skall behövas tre domare vid en domstol för att den skall vara domför eller kunna verka effektivt har jag hört från olika håll. Jag har nu fått kunskaper som visar att de minsta tingsrätterna är ofta de som är de mest effektiva. Enligt min egen uppfattning bör man i framtiden i första hand se över de tingsrätter och domstolar som har sex sju eller fler domare. Där skulle det behöva göras förändringar. Om ni hade en klar uppfattning, Göran Magnusson, om hur ni vill ha det kunde ni i en reservation ha motiverat detta. Just i fråga om tingsrätterna kunde det ha lett till en debatt. Jag utgår från att ni från socialdemokratiskt håll kanske till nästa år väcker en ny motion och talar om vilka domstolar ni vill lägga ned.
Herr talman! Får jag först erinra Ingbritt Irhammar om att utfrågningen och övervägandena i utskottet ledde fram till den formulering som jag tidigare redogjorde för. Utskottet noterar att den slutsats som kan dras av nu befintliga uppgifter -- dvs. hela materialet kring tingsrättsorganisationen, och även frågan om tre domare som minimun i tingsrätterna, vilket riksdagen tidigare har uttalat sig för -- är att det inte kan riktas några avgörande invändningar mot den nya organisationen. Därför är det väl inte så angeläget att dra igång ett gräl eller en diskussion om huruvida Socialdemokraterna vill lägga ned ett antal tingsrätter. Det är faktiskt vi som har försökt att slå vakt om tingsrätterna och medverka till en bra lösning på den punkten. Jag utgår från att vi tillsammans försöker hitta lösningar på problemet med domstolsorganisationen som är tillfredsställande och som tar hänsyn till lokal förankring, tillgänglighet och alla de andra moment man brukar tala om i dessa sammanhang.

Herr talman! Beträffande kompetensutveckling för domare m.fl. sade Ingbritt Irhammar att det sker utbildning, och hon hänvisade bl.a. till att Rikspolisstyrelsen anordnar kurser. Ja visst, men eftersom de lokala polismyndigheterna skall stå för kostnaderna själva och de skall spara pengar, hamnar de här sakerna långt ner på prioriteringslistan. Jag misstänker att det är likadant inom domstolsväsendet. Därför är det ju viktigt att utskottet markerar vad pengarna skall användas till. Sedan är det upp till regeringen att anvisa pengarna i kompletteringspropositionen. Jag tror säkert att det finns konton där man kan ta den blygsamma summa som 3 miljoner kronor utgör. Sedan sade Ingbritt Irhammar att vi inte har finansierat vårt förslag. Det har sagts mig att när de nuvarande regeringspartierna satt i opposition var det vanligt att de lade fram ofinansierade förslag, så det förfarandet kan knappast vara obekant för
Herr talman! Jag sade tidigare att Nydemokraterna var ansvarslösa som hanskades med statsfinansiella medel på det sättet att de finansierar 2 miljoner men strör ut 3 miljoner. Jag fick inget annat svar på min fråga än att det skall man väl kunna göra. Det är intressant om ni nydemokrater hanterar budgetfrågor på det sättet att ni menar att pengar går väl att hitta någonstans. Jag ser fortfarande ingenting annat än att det är ett väldigt ansvarslöst agerande från Nydemokraternas sida. Ni nydemokrater skrev i motionen att medlen som vi talar om skulle användas just för att utbilda domare i frågor om våld mot kvinnor och sexualiserat våld. Sedan har ni gått med på att största delen av de medlen skall användas till personal och chefsutveckling. Jag påstår inte att det inte behövs personal och chefsutveckling på olika områden och hos olika myndigheter i vårt land, men pengarna går inte till det ni sade från början. Det är väl samma ansvarslöshet i det avseendet då.
Herr talman! Vi skall inte gå in i en debatt om ansvarslöshet, men det sades under utskottssammanträdet av en partikamrat till Ingbritt Irhammar att det har förekommit att även deras parti har lagt fram ofinansierade förslag. Om Ingbritt Irhammar läser vår budgetmotion, skall hon finna att vårt parti står för de största besparingarna. Så nog finns det utrymme för en kostnad på 3 miljoner kronor i kompletteringspropositionen. Sedan vill jag säga att jag förstår så väl att Ingbritt Irhammar undviker att prata vidare om jourdomstolar. Det måste vara litet besvärande att ha vänt så väldigt. Det skulle vara roligt att veta om det bara är Ingbritt Irhammar som har gjort det eller om hon talar för hela Centerpartiet.
Herr talman! Den argumentation som Karl Gustaf Sjödin för fram nu gör mig ännu mer förbryllad. Eftersom Nydemokraterna står för de största budgetbesparingarna kan de också stå för det största slöseriet -- är det den slutsatsen vi skall dra? Ny demokrati står för de största budgetbesparingarna, påstår Karl Gustaf Sjödin, och därför kan han slösa litet med pengar. Jag återkom inte till frågan om jourdomstolar, för Karl Gustaf Sjödin ställde inte någon följdfråga till mig på det området. Det är ett mycket seriöst tänkande som har fått mig att ändra mig, och det avgörande har då varit att verkligheten har gått förbi oss. Bakgrunden till att jag under många år har drivit frågan om att införa jourdomstolar är den som Karl Gustaf Sjödin också drog upp, nämligen behovet av snabba reaktioner när ungdomar begår brott. Men eftersom de reaktionerna förr tog betydligt längre tid än de i verkligheten gör i dag, har vi i praktiken fått det jourdomstolssystem som jag tidigare har eftersträvat. Man är redan i dag snabbare än vad jag för tre-fyra år sedan kunde tänka mig att man kunde bli inom en jourdomstol. I försöksdistrikt tar en förundersökning i dag ca tre veckor, en ordning som förhoppningsvis skall spridas till alla distrikt, och sedan tar det ett par veckor från utredning till åtal i domstol. Det tar alltså fem eller sex veckor -- och det är oerhört snabbt -- utan att man har infört speciella jourdomstolar, och då behåller man ändå rättssäkerheten. Att jag har ändrat mig och vi i vårt parti har ändrat oss -- jag gissar att många andra i ungdomsbrottsutredningen också har gjort det -- beror just på att verkligheten har gått förbi oss. Tack och lov för det!
Herr talman! Jag skall inte gå in i någon debatt om ofinansierade förslag, men beträffande jourdomstolen tror jag att Ingbritt Irhammar inte lyssnade riktigt. För att man skall kunna tala om en jourdomstol fordras att det direkt fattas beslut om omhändertagande, dvs. att det sker en snabb reaktion, inte att man kallas efter 14 dagar eller någonting sådant. Reaktionen är viktigare än själva påföljden. Just utredningsomhändertagandet gör kanske att det kan stanna vid det som påföljd. Det är möjligt att sedan tillämpas LVU eller häktningsreglerna, men det jag vill åstadkomma är att det blir en snabb reaktion, så att inte den felande ungdomen kommer direkt ut på gatan och skrattar. Som oftast sker nu, ringer polisen till åklagaren, som säger att den unga lagöverträdaren får gå. Det är detta som är det tråkiga, och det gör att ungdomar inte förstår allvaret i fråga om samhällets möjligheter att vidta åtgärder.

Herr talman! Vi står kanske nu inför en vändpunkt när det gäller svensk kriminalvård. Samtidigt som den borgerliga regeringen uttalar att det skall ske en utveckling av innehållet i kriminalvården, lägger man fram förslag som medför sådana konsekvenser för kriminalvården att intentionerna svårligen kan uppfyllas. Beslutet om ändrad villkorlig frigivning, vilket vi socialdemokrater motsatte oss, innebär att behovet av antalet fängelseplatser ökar drastiskt under de närmaste åren. Trenden är att allt fler döms till längre fängelsestraff, och de signaler som regeringen ger om ändrad lagstiftning går i samma riktning. Det betyder att antalet platser måste öka med ytterligare 1 200--1 300 till en kostnad av ca 500 miljoner kronor årligen. Investeringskostnaden skulle uppgå till 1,2--1,4 miljarder. Här behövs det verkligen resurser. Vi förutsätter att konkreta åtgärder kommer att redovisas i kompletteringspropositionen. Beläggningssituationen är redan i dag helt oacceptabel. Häkten och anstalter är överfulla. Kriminalvården står inför en svår uppgift. Trots att tillfälliga platser har tagits i bruk har det varit nödvändigt att dubbelbelägga celler. Överbeläggning innebär också brist på arbete och annan sysselsättning samt för liten personal. Detta påverkar miljön på hela anstalten. Det uppstår irritation, konflikter och våld, vilket leder till svårigheter att upprätthålla säkerheten. De intentioner om narkotikafria anstalter och avdelningar, som går ut på att missbrukare och icke missbrukare inte skall behöva komma i kontakt med varandra, går inte att upprätthålla. Det går helt enkelt inte att differentiera de intagna. Troligen kommmer det inte heller att vara möjligt i fortsättningen. Kriminalvårdsstyrelsen bedömer att trots öppnandet av gamla anstalter och en utbyggnad av nya anstalter, som innebär ett stort tillskott av platser, kommer det ändå att råda platsbrist under de kommande åren. Det är bara att konstatera att det i stort sett blir omöjligt att differentiera de intagna efter säkerhetsbehov och efter de intagnas behov av vård och behandling. Vart tog intentionerna vägen? Hur skall det gå att anpassa de intagna till samhället? Har utskottsmajoriteten gått ifrån målsättningen om den beläggningsnivå som riksdagen tidigare har uttalat sig för, dvs. att det skall finnas lediga platser i systemet för att man skall kunna göra en differentiering. Annars blir talet om att utveckla innehållet och ge god vård tomt prat. Vi socialdemokrater menar att de principer som lades fast i 1974 års kriminalvårdsreform alltjämt står sig och bör vara vägledande i det fortsatta arbetet. Det är av stort värde för de intagna, men också för samhället, att kontakter med anhöriga och sociala myndigheter på hemorten kan upprätthållas. Det är en förutsättning för de intagnas anpassning att de av hemkommunen kan få en service inför och efter frigivningen. Det är av största vikt att kriminalvårdens klienter inte behandlas annorlunda än övriga medborgare när det gäller hjälp och service. De flesta av kriminalvårdens klienter är starkt socialt missgynnade. Många saknar arbete och bostad, samtidigt som de har dragit på sig stora skulder. Det har blivit allt svårare att främja anpassningen. Därför krävs det allt större insatser under anstaltstiden och också under tiden därefter. Det bör med kraft satsas på utbildning, yrkesutbildning och social träning. En ytterligare utbyggnad av motivationsinsatser för missbrukare samt av vård och behandling är nödvändig. Insatserna bör ske utifrån en helhetssyn, då samarbete bör utvecklas med myndigheter och organisationer. Det är i dag inte ovanligt att den intagne lämnar anstalten utan att ha någon bostad eller något arbete. Därmed har den frigivne ingen fast punkt i tillvaron. Prognosen att leva ett normalt liv blir då dålig. Den behandling mot missbruk och de insatser av annan rehabilitering som påbörjats under anstaltstiden omintetgörs, om det inte finns vilja och resurser att efter anstaltstiden ge stöd och hjälp. I Fängelseutredningens uppdrag borde det i samband med översyn av verksamheten ingå att göra en analys och komma med förslag till åtgärder som är nödvändiga utifrån denna helhetssyn. Det ställs av och till krav på indragningar och förändringar av permissionsförmånerna. Dagens permissionssystem innebär en rimlig avvägning mellan vistelse i anstalt och möjligheter till kontakter med yttervärlden, vilka ingår som ett viktigt led i återanpassningen. Årligen beviljas 42 000 permissioner, varav det bara är en liten del som missköts, 3--4 %. Naturligtvis skall man även fortsättningsvis se till att så få permissioner som möjligt missköts. Vi anser att det är angeläget att slå fast att någon generell skärpning inte är påkallad. I stället måste det till bättre planering och liknande åtgärder. Herr talman! Det är angeläget att finna alternativ till fängelse och att utveckla påföljderna kontraktsvård och samhällstjänst. En förutsättning för att frivården skall kunna fullgöra sina uppgifter är att andra samhällssektorer tar sitt ansvar och inte undandrar sig de kostnader som faller på dem. Många kommuner har helt frånsagt sig sitt ansvar för missbruksvården, och då återstår endast fängelse. Det finns flera hinder utanför kriminalvårdens område som kriminalvården följaktligen inte rår över. Vi menar att inriktningen måste vara att minska antalet klienter i fängelse och öka antalet klienter i frivård. Men då måste också frivården ges möjligheter att utvecklas och att mera kraftfullt kunna bygga upp det samarbete och det innehåll som krävs för att man skall kunna ge klienterna stöd och hjälp. Övervakarna inom frivården gör ett ovärderligt arbete. Detta vill vi uppmärksamma genom en höjning av ersättningen till 300 kr per månad. En sådan höjning motsvarar på intet sätt det arbete som övervakarna lägger ner. Höjningen får mera ses som symbolisk. Vi tror dock att höjningen kan bidra till att öka rekryteringen av övervakare.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

Herr talman! Det var för mig en anhopning av ärenden i kammaren i dag. Jag kom hem från en utlandsresa sent i natt, därför har jag inte hunnit att förebereda mig så noga i alla ärenden. Vänsterpartiet en meningsyttring som dels handlar om anslaget till kriminalvården och ökad användning av frivårdspåföljder. Det kan vara riktigt, som utskottet påpekar, att man inte fram till den 1 juli i år skulle hinna göra så stora förändringar. I dessa motionsyrkanden, som vi har framfört i många år, betonar vi att man verkligen måste komma till skott för att få fram alternativ till fängelse så att man på det sättet kan minska kostnaderna för fängelsevistelse. Fängelsevistelse är, som så många gånger tidigare har sagts här i kammaren, det dyraste och sämsta alternativet. Trots att yrkandet fanns med i vår motion finns det ingen sådan punkt i meningsyttringen, eftersom den sammanfaller med Socialdemokraternas reservation. Vi kommer därför att rösta för den reservationen. Det har tagit alldeles för lång tid att ta fram, utveckla och implementera alternativ till fängelsestraff. Den utvecklingen måste helt enkelt intensifieras. Trots det faktum att man nu har utökat tiden för verkställigheten innebär det att kostnaderna för fängelsevistelse ökar. Vi hade också tidigare en debatt om motioner och reservationer i frågan. Vi har i vår meningsyttring också tagit upp utlandstransporterna, vilket vi också gjorde i fjol. Nu har ju justitieministern initierat en utredning och uppmärksammat att utlandstransporterna är väldigt dyra. Det är inget ovanligt att en transport kostar 100 000 utan det hör mer till vanligheten.

Exempelvis kan man, när man nu avvisar människor till f.d. Jugoslavien, i stället använda busstransporter. Det finns i betänkandet fler reservationer som sammanfaller med våra nuvarande och tidigare motioner. Det gäller bl.a. ersättning till lekmannaövervakarna. Man skall vara verklig idealist för att ta sig an denna viktiga uppgift. Det har visat sig att det är mycket bra att använda sig av lekmannaövervakare. 200 kronor per månad täcker inte ens de kostnader man kan ha för telefonsamtal. Jag menar att det inte är någon åtta till femverksamhet att vara lekmannaövervakare. När det gäller beläggning och differentiering inom kriminalvården, som Birthe Sörestedt tog upp, har vi en litet avvikande uppfattning om närhetsprincipen. Vi är beredda att rucka på närhetsprincipen till förmån för differentieringen. Den är så pass viktig att man kanske inte längre bör ha lika starka krav på närhetsprincipen.

Ny demokrati har en reservation som handlar om visitationspatruller. Ur behandlingssynpunkt anser vi att det inte är så lyckat om det är de som arbetar på kriminalvårdsanstalterna som skall utföra visitation och söka efter narkotika. Jag tror att det vore mycket olyckligt om man tog bort dessa visitationspatruller. Reservationen Ökade insatser inom frivården innehåller också ett gammalt krav från oss i Vänsterpartiet. Detta gäller också reservationen om kontraktsvård och samhällstjänst. Herr talman! Detta var allt.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Berith Eriksson ursäktade sig för att hon kanske inte hade alla papper i ordning. Även om jag naturligtvis inte alltid delar den politik som Berith Eriksson företräder, beundrar jag hennes förmåga att alltid ha arbetsmaterialet med sig liksom färdiga anföranden och bra repliker. Jag föreställer mig att det kan vara jobbigt för företrädarna för små partier, där man är ensam om att sköta ett helt område. I större partier är man rätt många. Där är det ibland snarare slagsmål om att få företräda sitt parti i olika ärendebehandlingar. Här talar jag dock icke av egen erfarenhet. Jag konstaterar, herr talman, att Birthe Sörestedt som är företrädare för det största oppositionspartiet förfasar sig över att det ser ut att ha inträffat en vändpunkt i kriminalvården eller rent av i rättssystemet. Det blir längre straff och fler straffade. Driftskostnaderna för fångvården liksom investeringarna kommer att öka. Det råder i dag överbeläggning. Låt oss ett ögonblick gå tillbaka till vad som hände under 80-talet. Det blev plötsligt ett väldigt stort intresse för den kriminalvårdspolitik och den rättspolitik som socialdemokraterna då i regeringsställning bedrev. Det hände rätt mycket som skakade allmänheten. Verkligt farliga förbrytare promenerade ut ur fängelset. En av dem var Ursut, känd rymmare. En annan var landsförrädaren och storspionen Bergling. Samtidigt kunde vi notera en väldig ökning av antalet våldsbrott, särskilt de grova brotten. Allmänheten började reagera. Plötsligt sade många precis som vi moderater hade sagt i åtskilliga år, nämligen att det har blivit en flumpolitik. Man byggde t.o.m. fängelser som i stort sett var öppna anstalter. Jag har här i kammaren tidigare beskrivit några av dessa anstalter, som i princip i fråga om tjänsteutövning skall vara slutna men där man ändå i lågskor och överrock kan promenera över det som skall vara något slags avspärrning eller stängsel. Denna flumpolitik tröttnade allmänheten på. Ett statsråd fattade vad som höll på att hända, nämligen att allmänheten, svenska folket, medborgarna, våra väljare, skulle börja reagera riktigt ordentligt och kanske rent av alla såsom en man eller kvinna säga samma sak som vi moderater. Det statsråd som fattade vad det handlade om var Anna-Greta Leijon. Hon utlovade skärpning. Såsom justitieminister blev hon omedelbart populär. Det blev hon därför att hon ville föra en bättre politik på detta område. Bra sagt sade folket. Av regeringen -- åtminstone av Anna-Greta Leijon -- fick man intrycket att 50 procentsrabatten på fängelsestraff, halvtidsfrigivningen, skulle omprövas. Det skulle minsann bli en annan och bättre ordning. Nu blev det inte riktigt så. I dag går Socialdemokraterna häftigt emot det faktum att vi fyra regeringspartier och regeringen har ändrat lagstiftningen och regelverket så att man måste sitta av två tredjedelar av straffet, som är fakultativt, dvs. skall i varje enskilt fall prövas. Detta ser vi såsom naturligt. Varför skall man utdöma ett fängelsestraff på t.ex. fyra år och sedan låta den som får straffet och har gjort sig förtjänt av denna straffsats gå ut i friheten, visserligen under övervakning men ändå. Allmänheten, som känner sig ganska prövad, förstår inte detta. Kriminalvården kostar dock ganska mycket.

Här vill jag ta vara på tillfället och hänvisa till vad vi i utskottet har tagit fasta på när det gäller utlandstransporterna. Det finns skäl att som Berith Eriksson gör reagera mot dessa. Då vill jag här på regeringspartiernas vägnar hänvisa till det som står på s. 20 i utskottets betänkande. Eftersom den ärade lyssnarskaran inte har tillgång till detta betänkande, skall jag be att få läsa högt några få meningar. uppdragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att omorganisera transportverksamheten med målsättningen att en ny organisation skall kunna träda i kraft den 1 januari 1994. - - Utskottet delar justitieministerns uppfattning att det är angeläget att transportverksamheten rationaliseras och effektiviseras. Mot bakgrund av det som anförs om förväntade ökningar av behovet av transporter till utlandet delar utskottet justitieministerns bedömningar om konstruktionen med förslagsanslag och om medelsbehovet.'' Låt oss hoppas att denna rationalisering går i den riktning som Berith Eriksson föreslog. Det skall inte vara nödvändigt att flyga ut alla dessa transporter. Man skulle också kunna åka buss eller kanske rent av tåg, ett transportmedel som ofta har sin förespråkare i just Berith Eriksson. Låt mig så, herr talman, citera ett stycke på s. 18 i betänkandet, där utskottet återger vad Fängelsestraffkommittén skriver i sitt betänkande ''Kommittén framhöll bl.a. att en viktig, ofta förbisedd, uppgift för straffsystemet är att tillgodose målsägandens intressen. För att den enskilde skall känna att han lever i ett rättssamhälle är det viktigt att den som begår brott blir föremål för ingripanden från samhället. För den som utsätts för brott utgör straffet en markering av att samhället står på hans sida.

Att framhålla straffsystemets uppgift att tillgodose målsägandens intresse är särskilt viktigt i ett samhälle där man strävar efter att hålla straffen på en jämförelsevis låg nivå.'' Detta stycke är återgivet med anledning av en motion från Ny demokrati. Motionen har sedan resulterat i reservation nr 15. Får jag så, herr talman, övergå till att kort kommentera de reservationer som föreligger. De är rätt många, nämligen 18 stycken, varav Socialdemokraterna står för hälften och Ny demokrati för den andra hälften. Därtill kommer två särskilda yttranden. Birthe Sörestedt redan har påpekat, högre ersättning till lekmannaövervakarna. Det kan synas motiverat att höja denna ersättning från 200 kr per månad till 300 kr. Det skulle kosta 10 miljoner kronor. Socialdemokraterna har ju sin egen matematik, så de har tillgodoräknat sig 100 miljoner kronor på grund av vad de anser vara en felbedömning från regeringens sida. Dessa pengar hade man i så fall kunnat ta fram tidigare. De 200 kronorna är inte någon ersättning som har satts under det senaste året utan har förekommit ganska länge. Det har väckts motioner tidigare under under året vari påpekats att det vore på sin plats med en högre ersättning.

I nuvarande läge, med ett gigantiskt budgetunderskott, är också 10 miljoner för mycket. Desto mera markerad blir den ideella insatsen i detta uppdrag, som förvisso -- jag instämmer helt i Birthe Sörestedts uppfattning -- är en mycket viktig uppgift. Det är dock inte säkert att timpengen blir så särskilt låg för alla som arbetar med detta. Reservation 2 handlar om beläggning och differentiering inom kriminalvården. Vi kan konstatera att beläggningsnivån är hög, 95--100 %. Den är dock inte över 100 %, om statistiken är riktig. Det är självfallet önskvärt med en differentiering. Det har vi varit överens om under alla år. Men vi får vara snälla och avvakta kompletteringspropositionen. I den kommer regeringen att lämna besked om hur problemen skall lösas framöver. Reservation 3, som också är socialdemokratisk, handlar om normaliserings och närhetsprincipen. I direktiven till Fängelseutredningen sägs att man skall göra sina överväganden mot bakgrund av utvecklingen inom socialtjänsten samt inom hälsooch sjukvården. Från majoritetens sida säger vi att det inte finns skäl att föregripa detta utredningsarbete. Det finns inte heller skäl att föregripa det arbete som pågår i Fängelseutredningen. Här pågår bl.a. en omfattande klientelundersökning som Socialdemokraterna uppenbarligen är lika intresserade av som regeringen och regeringspartierna. I reservation 5 framför de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet ett mycket angeläget ärende, nämligen en utbyggnad av vård och behandlingsinsatserna. Vi kan konstatera att en översyn pågår inom ramen för kriminalvårdsreformen. Det finns inte heller i detta sammanhang anledning till något särskilt uttalande. I reservation 6 framför Ulf Eriksson, som var Ny demokratis företrädare vid justeringssammanträdet, att han vill ha Österåkersanstalten som förebild. Han konstaterar att man där har en bra arbetsbehandling och att Österåkersanstalten därför bör bli en förebild. Vårt svar är att Österåkersanstalten redan är en förebild. Man har där bra arbetsmetoder och behandlingsmetoder. Statskontoret lämnade i fjol, 1992, en rapport, nr 27. Där framgår det att Österåkersanstalten har en gynnsam inverkan på rehabiliteringsresultatet. Det som efterlyses i reservationen är alltså på gång, och det är inte nödvändigt med ett uttalande. I reservation 7 tar de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet upp permissionerna. om själva systemet, hur lång permission man får vid en viss straffsats, etc. Det pågår en översyn av kriminalvården, vilket jag tidigare har nämnt. Det finns därför inte någon anledning att nu göra något uttalande, eftersom detta är föremål för uppmärksamhet. I reservation 8 av Ny demokratis Ulf Eriksson tas kemisk kastrering upp. Utskottsmajoriteten hänvisar i detta sammanhang till Fängelseutredningen och konstaterar bl.a. att det är svårlösta etiska problem förknippade med detta. Göran Lindblad kommer senare att tala om detta ämne. Vi finner inte någon anledning att nu tillkännage någonting, eftersom detta ingår i Fängelseutredningens direktiv. Det är helt klart. I reservation 9 från Ny demokrati tas narkotikafria anstalter upp. Det eftersträvar vi alla. Det är förvisso mycket angeläget. Det är självklart att målsättningen skall vara narkotikafria anstalter. Utskottet kommenterar denna reservation mycket utförligt. Det berättas också om hur stor del av de nyintagna som använder narkotika. Det är inte alldeles lätt i fängelserna. Men låt mig bara, utöver det som möjligen står i betänkandet, göra tillägget att narkotikaproblematiken på fängelserna är oerhört svårbemästrad. Men det måste sättas in utomordentliga insatser. Jag kommer då över till ämnet visitationspatruller. Vi konstaterar att detta är något som Kriminalvårdsverket självt har bestämt sig för att ändra på, dvs. i stället för en patrull som åker omkring i landet, skall man decentralisera det hela, och detta i syfte att effektivisera denna verksamhet. Jag har nu förbrukat tre minuter mer än den tid som jag har begärt, och jag beklagar det, herr talman. Jag kommer bara att konstatera att också övriga reservationer som föreligger är lämpliga att avslå. Jag vill samtidigt som jag yrkar avslag på dessa och på meningsyttringen från Vänsterpartiet yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Det finns inga belägg för att längden på fängelsestraffen skulle minska brottsligheten. Målsättningen måste ändå vara att vi angriper brottsligheten. Har det aldrig föresvävat Göthe Knutson att dessa miljoner som satsas på fängelseplatser kanske skulle kunna användas på ett bättre sätt till förebyggande verksamhet och till rehabilitering, så att de dömda inte återfaller i brott? Nu vill Göthe Knutson göra gällande att Socialdemokraterna för en slapp politik. Jag kommer ihåg vad som sades i somras när det skedde rymningar. Då sade Göthe Knutsons partikamrat att det berodde på det vackra vädret. Så kan man också tyda det. Jag vill också peka på att det inte gick att vänta till hösten på Fängelsestraffkommitténs förslag om villkorlig frigivning. Nej, i fråga om detta måste man ingripa och nu lägga fram ett provisoriskt förslag. Det kanske är därför som det är litet besynnerligt, eftersom de som är dömda till hårda straff, över fyra år, skall friges efter halvtid. Göthe Knutson har vid ett flertal tillfällen här i kammaren pekat på vikten av att kriminalvården kan bekämpa narkotikan. Det har Göthe Knutson gjort även i dag. Men att differentiera de intagna måste vara en förutsättning för att man skall klara det. Om man inte kan ge möjligheter till detta inom kriminalvården, eftersom det är ett av de viktigaste inslagen, kommer det att bli omöjligt både att hantera narkotikasituationen och att garantera säkerheten på anstalterna.
Herr talman! Birthe Sörestedt talar på ett sätt som gör mig väldigt nyfiken på vad Socialdemokraterna nu eftersträvar för system då det gäller fängelsestraffen. Vi har denna eviga debatt om fängelsestraffens påverkan. Jag delar den vanligaste uppfattningen, att fängelsestraffet sällan gör någon människa bättre. Det finns dock, och det är väsentligt, en vård i fängelserna. Har den varit dålig under alla dessa socialdemokratiska år av regeringsutövning, så skyll inte på oss som nu har regeringsmakten.

För att inte förlänga inlägget ber jag att få hänvisa till min högläsning ur Fängelsestraffkommitténs betänkande från 1986. För somliga förbrytare är det nödvändigt med inlåsning. Under den tiden skyddas allmänheten ifrån de brott som vederbörande eljest skulle ha begått. Jag tror inte att vi skall bortse från att fängelsestraffet också har en preventiv verkan, eller som det hette förr på galgplatserna: Den skyldige till näpst och androm till varnagel. Vi har ett genomdiskuterat rättssystem och det gäller att se till att det har allmänhetens förtroende. Jag tror att vi från de nuvarande regeringspartierna förvaltar detta med större förtroende hos allmänheten än det förtroende Socialdemokraterna hade och som gjorde att just Anna-Greta Leijon skärpte tonen och sade att här skall det bli en bättre ordning. Sedan fick hon inte vara kvar som justitieminister. Det var synd. Om man skulle ha en socialdemokratisk regering vid den tiden var det beklagligt att hon avsattes.
Herr talman! Jag tycker nog att Göthe Knutson far litet illa med fakta. Att de intagna promenerar ut är i alla fall inte riktigt. Vi vet att både rymningar och misskötta permissioner är en mycket liten del. Jag trodde att Göthe Knutson som redaktör var mer noggrann med faktaunderlag. Det Socialdemokraterna vill och har velat under hela 80-talet visar den utveckling som ägt rum inom anstaltsvården. Man har byggt ut behandlings och påverkansinsatser för att ge missbrukare motivation att ta tag i sitt missbruk och gå in i behandling. Det står nog helt klart att det är den inriktningen vi vill ha. Men jag kan också påminna mig att Moderaterna aldrig någon gång har pratat om de åtgärder i stort som skulle behövas för att den enskilde skulle ge upp sin brottsliga bana och komma in i ett normalt liv. Moderaterna har aldrig sett längre än till straffet. Det har alltid handlat om vedergällning; Men det finns en tid efter straffet, och man måste se till helheten. Därför måste de insatser som görs på den sociala sidan under anstaltstiden, men också efter fängelsetiden, för att ge möjligheter till arbete och bostad utvecklas ytterligare. När det gäller missbrukarvården ser vi att kommunerna helt har frånsagt sig sitt ansvar. Då återstår inte mycket för de missbrukare som vill ha hjälp. Det är i många fall kommunernas ovilja mot kontraktsvård som gör att det bara återstår fängelse.

Herr talman! Först var det frågan om att internerna promenerar ut.

Om det vore så att vederbörandes rymning inte betydde någonting, behövde polisen faktiskt inte göra de här stora insatserna. Men det har man fått göra. Jag har tidigare i dag, i en mindre debatt i kammaren, tagit upp fallet K G Jansson. Han skulle avtjäna straff på en anstalt nära Stockholm. Det visade sig att han i stället jobbade i restaurangbranschen och tydligen gjorde omfattande affärer på egen hand. De kommer att prövas så småningom, om nationen Sverige lyckas få hem honom hit för att ställa honom inför rätta. Han kunde bara promenera ut, eller rättare sagt han kunde åka i sin Mercedes av senaste årsmodell. En sådan kunde han disponera medan han avtjänade sitt straff i detta fängelsefrihetens socialdemokratiska Sverige. Jag nämnde landsförrädaren och storspionen Bergling. Han levde gott. Det satt två Säpokillar på ena sidan huset medan han promenerade ut på baksidan. Det var ungefär vad dåvarande regeringen tyckte var lämpligt. Men det tyckte inte svenska folket. Man tycker att man betalar för detta och framför allt vill man ha en rättsordning. Man vill känna en viss säkerhet och ett skydd. Att allt inte är bra inom kriminalvården -- om det var det som Birthe Sörestedt sade -- tror jag att Göran Lindblad, moderat, som har anmält sig på talarlistan, har en hel del synpunkter på, eftersom han arbetar inom kriminalvården. Moderaterna har aldrig, sade Birthe Sörestedt, talat för insatser som skall göra det bättre för de intagna. Förvisso håller jag med om att det finns ett liv efter fängelsevistelsen. Just det. Även vi moderater har pläderat för bättre och effektivare insatser i det avseendet. Det finns oerhört mycket att göra. Men det var ett 44-årigt socialdemokratiskt styre i detta land. Sedan fick ni dess värre makten på nytt. Inte blev det så särskilt mycket bättre.

Herr talman! Först vill jag naturligtvis tacka Göthe Knutson för den eloge jag fick. Den värmer och behövs. Men det är helt klart att det från moderaternas sida handlar om straff. Men ur allmänhetens och samhällets synpunkt måste det vara behovet av att minska brottsligheten som diskussionen och åtgärderna skall handla om.

Jag vill säga några ord om lekmannaövervakarna. 300 kr är väl inte något som gör att man kan börja prata om timersättning. Utgifter för telefon, porto och bussresor som en övervakare kan ha har ökat. Även 300 kr är en helt symbolisk ersättning. Man kan verkligen säga att en övervakares insats ur samhällsekonomisk och mänsklig synpunkt är större och mer effektiv än vad inlåsningen är och på ett bättre sätt bidrar till att minska brottsligheten i samhället.
Herr talman! Låt mig ta upp det sista som Berith Eriksson nämnde, nämligen arvodet till övervakarna. Jag har bestämt för mig att det i betänkandet står att 100 kr av dessa 200 kr är ett slags kostnadsersättning som tydligen motsvarar, om inte i antal kronor så i fråga om system, det som vi riksdagsledamöter har och som man alltså kan yrka avdrag för. Det talas också om att man kan få ersättning för expenser. Jag vet att det förekommer åtminstone i ett område. Jag hoppas verkligen att det tillämpas i hela landet så att inte en övervakare skall behöva betala för att han eller hon gör en ideell insats. Brottsligheten är verkligen ett angeläget ämne för diskussioner. Det finns dock sällan utrymme för sådana här. Tyvärr blir det inte så mycket diskussioner i utskottet heller om hur man kommer till rätta med brottsligheten och hur man kan motverka den. Men det finns åtskillig litteratur. Jag tror på dem som hävdar att den som har hamnat i fängelse har kommit till slutändan av en process som skall motverkas redan i begynnelsen. Barnet måste få lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Det var lättare i hemmet att hävda det när man hade kristna riktlinjer, som också lärdes ut i skolan. Det är ganska dåligt med den formen av brottspreventiv verksamhet i samhället i dag. Många ungdomar får helt enkelt aldrig lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Samhällets reaktion är ofta obefintlig gentemot ungdomar som stjäl. Om snatterier har vi tidigare haft en ärendebehandling, där det har pläderats för snabbare och bättre reaktioner mot dessa tilltag som ungdomar kan göra sig skyldiga till. Vi behöver hela livet riktlinjer för hur vi skall bete oss. Om sådana inte finns eller om de mer eller mindre saknas, bl.a. på grund av en flummig skola som inte fostrar barn som så småningom blir föräldrar, leder det till en negativ brottsutveckling, en skrämmande sådan. När någon har hamnat i fängelse är det faktiskt på tiden att man reagerar.
Herr talman! Beträffande det sista som Göthe Knutson tog upp: Gör man nedskärningar inom barnomsorg, fritidsverksamhet och resurser till skolan försämrar det verkligen förutsättningarna för nödvändig förebyggande verksamhet. Men jag håller med om att när en person har varit ett par vändor inne på en anstalt är det svårare att återföra den personen till ett brottsfritt liv utanför fängelset. Därför är det viktigt att inte den unge, som söker sin identitet, i ett tidigt skede får den bekräftad i form av en fängelsevistelse. Det har varit intressant att studera undersökningen av hur samhällstjänsten har använts. Den har inte i den utsträckning som man hade förutsatt från riksdagens sida använts i stället för fängelse. Det var helt klart att det var så samhällstjänsten skulle användas. Den har i alltför stor utsträckning tydligen blivit ett alternativ vid sidan om så att säga.

Men jag kan inte på något sätt förstå att Göthe Knutson kan påstå att den här regeringen skapar förutsättningar för att den förebyggande verksamheten skall bli bättre än vad den har varit tidigare. Det kommer larmrapporter från alla delar av verksamheter ute i kommunerna som har med barnen att göra där det behövs resurser för att inte samhället skall behöva begå det sista sveket och sätta in den unga människan i fängelse.
Herr talman! Låt mig erinra om att det sitter två tunga utredningar på det här området för att effektivisera och förbättra kriminalvården, straffsystemet och straffverkställigheten. Vi har redan talat om det i den debatt som vi hittills fört i ärendet i kväll. Dessutom pågår en omfattande översyn av kriminalvården inom Kriminalvårdsverket. Syftet är naturligtvis att åstadkomma ett bättre system och bättre resultat. Det är till för att gagna dessa människor, det är strävan. Utbildning i fängelserna är någonting utomordentligt angeläget. Där har det bokstavligen släpat efter. Tyvärr är många människor dåligt utbildade, och många av dem hamnar i fängelse. Man skall naturligtvis se till att de erbjuds utbildning i största möjliga utsträckning. Detta har, såvitt jag vet, samtliga regeringspartier ställt sig bakom. Det dokument som nu föreligger i form av justitieutskottets betänkande 25 innehåller förslag till en rad positiva åtgärder. Jag kan inte föreställa mig att någon på allvar vill påstå att någonting i majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet är negativt och verkar i annan riktning. Till sist till utvecklingskedjan från barndom till det tråkigaste som kan inträffa för en människa, nämligen att man gör sig skyldig till brott som renderar fängelsestraff. Fritidsverksamhet är alldeles säkert bra och angelägen i många fall. Men det är framför allt föräldrarnas ansvar som måste poängteras och eftersträvas och till slut bli verklighet i större utsträckning än vad den är i dag. Det skapar man inte bara genom skola och fritidsverksamhet, allra minst i barnstugor, utan med etiska riktlinjer, kristna och andra. Kan vi skapa en nation med sådana, behöver vi kanske till slut inga fängelser.

Herr talman! Som kristdemokrat hävdar jag att vi i Sverige har kommit ganska långt beträffande rättsväsendet. Det är inte längre öga för öga, tand för tand som gäller, även om det förr hette att land skall med lag byggas. Det finns mycket av humanistiskt tänkande. Mycket i tillämpningen av lagen gäller dessutom glädjande nog inte längre, t.ex. dödsstraffet. Det avskaffades ju för länge sedan. Och vågar jag raljera om vad som annars legat nära till hands i tiden, när både pengar och fängelseplatser saknas? Det som känns angeläget, för att inte längre skämta om dessa saker, är att påpeka att den ekonomiska situationen aldrig får förhindra det förebyggande arbetet, de humana påföljderna eller påföljd när så är påkallat. Att ådömas ett straff bör automatiskt innebära att man blir föremål för habilitering, rehalibitering eller vårdande åtgärder -- beroende på behoven. En brottslig handling tyder alltid på att man behöver särskild uppmärksamhet, på att man har saknat sådan på något sätt. Efter inledningen här är det naturligtvis frestande att ta upp värdet av trygga uppväxtmiljöer, ansvarskännande vuxna både i och utanför hemmet samt behovet av etik och moral. Men det skulle leda för långt i debatten, som ju handlar om anslag till Kriminalvårdsstyrelsen. Däremot anser jag i påföljdsfrågan att det var väldigt intressant att följa arbetet både i Ungdomsbrottskommittén. Båda dessa kommer att behandla frågan om fängelse kontra samhällsvård. Alla kan inte ådömas samhällstjänst i stället för fängelse, men säkert ett mycket stort antal. Jag är glad över att detta har permanentats. Steget mellan skyddstillsyn och fängelse har saknats. Detta beklagas ofta -- särskilt av nämndemännen, som många gånger känner sig illa företrädda. Vi kristdemokrater föreslår dessutom att samhällstjänsten skall frikopplas från påföljden fängelse. Påföljden samhällstjänst är särskilt användbar på ungdomar, varför det är angeläget att den påföljden även tillåts för unga under 18 år. Tyvärr döms i dag även ungdomar under 18 år till fängelse. Det får en positiv bieffekt om fler kan ådömas samhällstjänst. Behovet av fängelseplatser minskar, samtidigt som den som begått ett brott får en möjlighet att något litet gottgöra genom obetalt arbete. Vi menar att det är oerhört viktigt att man också får känna att det går att gottgöra inte bara genom att sitta i fängelse för att andra skall känna att någon blivit straffad utan också för att man får uppleva att man verkligen får gottgöra. Samtidigt tror jag att det är oerhört viktigt att i synnerhet ungdomar får lära sig att göra samhällstjänst, att uppleva hur det känns att arbeta för andra utan några som helst egoistiska syften. Herr talman! Kampen för narkotikafria fängelser är ett viktigt arbete för att över huvud taget få bort narkotikan och för att minska risken för brott i framtiden. Narkotikafria fängelser är en viktig målsättning för regeringen. En viktig del i detta arbete är visitationspatrullerna, det s.k. svarta gänget. Dess värre har Kriminalvårdsstyrelsen nu fattat beslut om att dessa visitationspatruller skall avvecklas. Utgångspunkten för den översyn som har gjorts när det gäller de här patrullernas arbete var inte alls att patrullerna skulle försvinna. I stället skulle den verksamhet som de stod för effektiviseras. Den 19 januari i år gav dock justitieministern beskedet att hon inte hade anledning att ifrågasätta ett förslag om att lägga ner visitationspatrullerna. Patrullerna hittar ofta material och sådant som tyder på åtgärder som gäller förberedelse av rymning. Dessa narkotikabeslag och förebyggande insatser mot rymningar, som är en bieffekt av visitiationspatrullernas verksamhet, skulle med stor sannolikhet inte ha skett på annat sätt. Varför då avveckla något som fungerar? Jo, kostnads och effektiviseringsskäl har anförts. Dessutom har det anförts att man skall föra ut visitationspatrullernas kunskaper i den ordinarie vården och till tillsynspersonalen om 2 500 personer. Svarta gänget består av endast 23 personer. Vad gäller ordinarie vård och tillsynspersonal är det en självklarhet att man måste arbeta med de här frågorna och att man måste bli effektivare. Men vad är det som hindrar att en väl fungerande verksamhet får fortsätta och att denna verksamhet ytterligare effektiviseras? Visitationspatrullen uppfattas dessutom som ett starkt stöd för ordinarie personals arbete. De resurser som frigörs kommer dock, enligt ett löfte som har getts, att även i framtiden användas främst i arbetet med att bekämpa missbruk av narkotika, i synnerhet på anstalterna. Visitationspatrullernas personal kommer att användas på de anstalter där de är anställda så, att den personal som finns på andra anstalter får utbildning av den. Det är oerhört viktigt att man tar till vara den kunskap som visitationspatrullen har skaffat sig under många, långa år. Jag har själv gjort ett besök på Hällbyanstalten i min hemstad Eskilstuna. Det var mycket intressant att höra det man hade att berätta. Det är svårt att föreställa sig att man skall kunna uppfylla de krav som kan ställas på en i egenskap av kompis samtidigt som man nästa dag som kontaktperson kanske måste göra de mest integritetskränkande undersökningar för att hitta narkotika. Självklart måste personal utifrån komma in. Det har också intygats att så kommer att bli fallet. Det blir en effektivisering och en omorganisation, och man kommer att använda sig av den gamla visitationspatrullens personal. Eftersom den här frågan har delegerats till Kriminalvårdsstyrelsen har jag begränsat mig till ett särskilt yttrande, som framgår av betänkandet -- detta för att markera att det är viktigt att utomstående gör visitationerna, så att vårdarna inte behöver komma i konflikt med de intagna på ett högst integritetskränkande sätt.

Herr talman! Av debatten här med anledning av justitieutskottets betänkande JuU25 framgår att en hel del av kammarens ledamöter uppvisar ett påtagligt engagemang i de här frågorna om kriminalvården. Engagemanget står dock inte alltid i proportion till kunskaperna. Men kunskaper är ju något som kan förbättras. Jag är särskilt glad över att Berith Eriksson talade så väl om differentieringen. Alla borde vi väldigt lätt kunna inse att samma behandlingsmetod ingalunda är lika effektiv när det gäller en biltjuv som när det gäller en mördare eller våldtäktsman. Det säger sig självt att behandlingen skall differentieras. Oavsett om vi differentierar av säkerhetsskäl eller av andra skäl är det viktigt att hålla isär olika typer av brottslingar. Jag yttrar mig här som gammal kåkfarare -- litet skämtsamt sagt. Jag har nämligen jobbat i 15 år som tandläkare inom Kriminalvårdsverket. Jag har alltså en oberoende ställning gentemot Kriminalvårdsverket och ser väldigt mycket av verksamheten från de intagnas sida, som jag vanvördigt brukar kalla för tjyvarna -- ni får inte ta illa upp, för det är inte illa menat. Visitationsverksamheten, som Liisa Rulander talade mycket engagerat om, är en mycket viktig verksamhet. Debatten har väl till stor del handlat om narkotikabeslag i samband med visitationer. Men också en hel del andra saker är väsentliga. En kniv av det slag som jag har med mig här kan man hitta då och då. Det är tur att vi inte är på allmän plats, för då hade jag inte fått bära kniv. Det handlar alltså om ett vapen, och jag har fler. Jag har också bilder som de av kammarens ledamöter kan få ta del av som är intresserade av att se sådant som beslagtas. Det är alltså inte särskilt roligt att i en korridor möta en påtänd, arg kille som kommer mot en med en sådan här kniv i högsta hugg. En vårdare eller anställd som möter en sådan person blir nog ganska beskedlig. Sådant här råkar man på anstalterna rätt ofta ut för. Inte sällan är mängden narkotika mycket stor. Det kommer in ''nyrökta'' interner eller sådana som nyss har försett sig med stora doser amfetamin och som är så ''speedade'' att de inte kan sitta stilla i tandläkarstolen. Detta är ett oacceptabelt förhållande, och jag tycker att narkotikafria fängelser skall vara en självklarhet. Det finns ytterligare ett stort antal åtgärder som vi skulle kunna vidta. Den förra regimen har totalt misslyckats -- och här vänder jag mig till Berith Eriksson med hennes flumpolitik. En flumanstalt som nyligen har invigts i Göteborg är Högsboanstalten, med dess mycket låga säkerhet. Häromnatten rymde sex personer. Det var i det ena fallet bara att plocka ner en dörr och slå sig ut genom ett fönster. I det andra fallet tog man sig bara över staketet, vilket inte är särskilt svårt, om man är någorlunda ung och vig. De intagna säger till mig att Högsboanstalten är rena semesterhemmet. Andra säger: På Högsbo kan jag ju inte vara. Jag vill faktiskt sluta knarka, men det går inte, för det finns så mycket narkotika där inne. Detta är oacceptabla förhållanden. Visitationsverksamheten är därför mycket viktig. Men jag vill påpeka att det ankommer på Kriminalvårdsstyrelsen att själv inom ramanslagen svara för bevakningen och säkerheten, och häri ingår visitationsverksamheten. Jag vet att kammarens ledamöter vet att Kriminalvårdsstyrelsen ingalunda är känd för förutseende, skicklighet och anpassning till verkligheten, men man har dock, herr talman, en viss förhoppning. Jag har erfarit från Göteborgsregionen att man nu avser att bygga vidare på visitationsverksamheten, att ta till vara kunskapen från personer ur regionens ''svarta gäng''. Man skall bygga upp en egen verksamhet, där man ser på säkerheten, narkotikan och rymningsrisken. Det gäller murar, väggar, bevakning osv. Den enda kritiken mot detta skulle möjligen vara att det faktiskt inte är fråga om någon besparing. Så, herr talman, till den s.k. kemiska kastreringen. Beteckningen gör att man först kanske associerar till en sådan vass kniv -- eller slö skridsko -- som jag nyss talade om. Ingalunda förhåller det sig på det sättet. Det gäller ett odramatiskt ingrepp där ett läkemedel administreras i depå, genom en injektion ungefär var 14:e dag. Det tar viss tid att ställa in patienten på en lagom stor dos. Därefter kan han faktiskt, efter ett antal veckor eller en månad, fungera helt normalt. Man kan säga att den överdrivna sexualdriften är kuperad och att patienten har möjlighet att upprätthålla vad vi litet slarvigt kan kalla en normal sexuell aktivitet. Det är alltså inte någon total kastrering. Tvångsvis medicinering kan, herr talman, inte komma i fråga. Jag tycker alltså att det är felaktigt att, som Ny demokrati har föreslagit, låta domstol döma till kastrering. Det är att göra våld på medicin och läkekonst. Tvångsmedicinering skall kunna förekomma endast i samband med behandling av patienter som på grund av psykisk sjukdom inte rätt kan bedöma sitt vårdbehov. Under den kategorin faller inte våldtäktsmän och på liknande sätt psykiskt störda patienter. Kemisk kastrering kan komma i fråga endast vid upprepade grova våldtäkter. Det gäller då en liten, klart avgränsad grupp av våldtäktsmän. nöjesprofilsmodell ingår definitivt inte i denna grupp. Herr talman! Dessa våldtäktsmän utgör en liten men mycket farlig grupp. Det gäller våldtäkt t.ex. av den typ där ful gubbe lurar bakom busken med kniv och överfaller den kvinna som råkar ha oturen att passera just där, och dessa våldtäkter slutar ofta med mord. Gärningsmännen bör betraktas som allvarligt psykiskt störda. De bör därför dömas till rättspsykiatrisk vård och inte till fängelse. Inom den rättspsykiatriska vården kan man ställa gärningsmannen inför ett val mellan behandling eller långvarig inlåsning. Man inför här ett slags valfrihet, en valfrihetsreform även för våldtäktsmän. Man kan då säga: Var inlåst i 20 år eller ta emot den här behandlingen! Det är alltså fråga om en långvarig inkapacitering. Fängelse är tidsbestämt och är därför ingen bra påföljd i detta sammanhang. Det skulle krävas en lagändring vad avser möjligheten till försöksutskrivning. Försöksutskrivningen måste alltid vara villkorad av att gärningsmannen underkastar sig behandling. Om ett besök för behandling uteblir, måste det omedelbart föranleda efterlysning och polishämtning. Barbro Westerholm resonerar i sin motion om återfallsfrekvensen. Hon anger visserligen korrekt vad avser totala antalet våldtäkter att återfallsfrekvensen är liten, men när det gäller de farliga överfallsvåldtäkterna är återfallsfrekvensen nära nog 100-procentig. Det är det som gör dem så otrevliga. Avslutningsvis, herr talman, vill jag uttrycka en förhoppning att den tillsatta Fängelsestraffkommittén noga prövar frågan hur kemisk kastrering kan komma att ingå i påföljdsarsenalen.

Herr talman! Det är inte alltid så lätt att hålla reda på ledamöternas partitillhörighet. Jag har inte tillhört den förra regeringen, eftersom jag sitter här för Vänsterpartiet. Jag vill kommentera frågan om differentieringen, behovet av att hålla isär de olika grupperna. De skall hållas isär i första hand för att behandlingen skall kunna differentieras. Det är inte fråga om en sortering av något annat motiv. Jag har naturligtvis inte försvarat, och jag tror inte heller att någon annan i denna kammare någonsin gjort det, vad som här kallades för flumfängelser. Vi skall ha fängelser som fungerar även ur behandlingssynpunkt. Jag vill till slut kommentera frågan om kemisk kastrering. De undersökningar som finns visar helt klart att det inte handlar om sexuellt överaktiva personer. Det är egentligen inte fråga om sexuella handlingar, utan om en maktdemonstration gentemot kvinnor. Det finns ingenting som visar att behandling i form av kemisk kastrering avhåller ifrån övervåld och våldshandlingar mot kvinnor. Det krävs helt andra behandlingsmetoder än att helt enkelt ge personen en spruta med något kemiskt medel för att se till att han inte begår våld mot kvinnor. Så är det faktiskt.
Herr talman! Berith Eriksson och jag är alldeles överens om att sorteringen självfallet skall gälla även behandlingen. Därom råder inga olika uppfattningar. Det är, som jag sade, självklart så att olika typer av brottslingar skall behandlas på olika sätt för att man skall uppnå resultat. Nu säger de intagna ofta själva till mig att de inom kriminalvården inte får någon annan vård än tandvård. Det är jag i och för sig stolt över, men jag tycker inte att vi som är ansvariga för kriminalvården i landet skall vara stolta över att de intagna tycker att de endast får tandvård inom anstalten. Det är inte bra, Berith Eriksson. Vi måste naturligtvis bli bättre. När det gäller våldtäktsmännen tror jag inte att Berith Eriksson lyssnade riktigt på mig. Jag sade att det är en mycket liten grupp av våldtäktsmän som utgör de farliga ''överfallsvåldtäktarna'', vars gärningar ofta slutar med mord eller åtminstone med att kvinnan blir svårt misshandlad. Det är ingen maktdemonstration, utan dessa personer har i sin hjärna en kemisk förändring som kan kureras. Inom den stora gruppen av våldtäktsmän förekommer däremot såväl maktdemonstration som förvirring på grund av alkohol och narkotika. Där går det kanske att komma åt problemet med hjälp av psykologisk terapi. Det går att komma åt detta med hjälp av attitydförändringar i samhället. Men det går inte med de personer som vi måste betrakta som sjuka. Det är fråga om gravt störda och mycket sjuka personer, och de skall givetvis behandlas medicinskt.
Herr talman! Naturligtvis är inte heller jag stolt, Göran Lindblad, över att vi under en så lång tid har haft fängelser som absolut inte har fungerat från behandlingssynpunkt. Tvärtom har de medverkat till att dessa personer när de har frigivits har varit ännu mera brottsbenägna. Jag har naturligtvis inte den kunskap som behövs för att jag skall kunna gå in i debatten om huruvida man kan kupera brottsbenägenhet. Jag har bara läst de utredningar som finns på området. Där sägs det klart att det inte är utrett vilken form av psykofarmaka som skall användas, som säkert många av dem är i behov av. Göran Lindblad talar faktiskt om kemisk kastrering. Jag är helt klar över att den behandlingen i allra högsta grad är ifrågasatt.
Herr talman! Den s.k. kemiska kastreringen är en metod som förekommer för närvarande. Vi behöver inte resa längre än till Danmark för att se metoden i bruk. Där fungerar den. I USA har det gjorts många och långa studier av behandlingen av grova ''överfallsvåldtäktare''. Det har visat sig att den kemiska kastreringen fungerar utmärkt. Det gäller fortfarande bara denna lilla grupp. Vi skall inte tro att vi kan komma åt annan brottslighet, i varje fall inte med vetenskapens nuvarande kunskaper, med enkla medicinska medel. Men i det fallet går det att komma åt en mycket farlig grupp med en relativt enkel behandlingsmetod.

Herr talman! Det är väl att Göran Lindblad betonar vikten av differentiering. Det är väl att man är positiv till den utbyggnad som verkligen har skett under 80-talet med narkotikafria avdelningar, narkotikafria anstalter och kurser om rattfylleri och andra brott. Det är helt klart att den utvecklingen måste fortsätta. Jag vill peka på att det inte har gått att differentiera. Det hade kanske Göran Lindblad uppmärksammat om han hade följt utvecklingen av kriminalvården under de gångna åren och vad som kommer att hända framöver. För att kunna ta emot alla har celler dubbelbelagts och intagna har fått ligga i korridorer. Med en sådan inriktning går det inte att var och en får möjlighet att delta i påverkansprogram och att få vistas på en narkotikafri avdelning. Det går inte att differentiera om det inte finns en enda ledig plats. Göran Lindblad vet säkert att det måste finnas ett visst antal lediga platser i systemet för att kunna klara en differentiering. Jag har också velat påpeka att regeringens intentioner om att förlänga fängelsestraffen kommer att bidra till en helt annan ordning inom kriminalvården. Det vill till att vi i kompletteringspropositionen får förslag till resurser till utbyggnad dels av antalet fängelseplatser, dels av de olika påverkansprogrammen, om kriminalvården över huvud taget skall fungera.
Herr talman! Birthe Sörestedt och jag är överens om att differentiering är viktig. Jag tror också att vi är alldeles överens om att det behövs ett antal fler platser. Det har under de gångna två åren visat sig att flera brottslingar har dömts. Det beror bl.a. på ökningen av antalet brott, och platsbristen beror bl.a. på att domstolarna har skärpt tillämpningen av lagstiftningen. Det är på sitt sätt bra och nödvändigt. Men Kriminalvårdsstyrelsen måste ta konsekvenserna av detta. Jag antydde i mitt anförande att Kriminalvårdsstyrelsen ingalunda är bra på att ha en framförhållning i planeringen. Politikerna har till stor del blivit lurade. Men nu har Kriminalvårdsstyrelsen insett att det måste till ett större antal platser. Vidare har vi frågan om olika behandlingsprogram. Det går att ha många olika synpunkter på den frågan. Vi skulle kunna prata länge om frågan om behandling av missbrukare eller vård enligt 34 §. Enligt den paragrafen kan man få behandling i slutet av en straffperiod, t.ex. på ett behandlingshem. Jag träffar många av de intagna, och jag vet att de allra flesta av dem resonerar som följande. De lovar vad som helst för att få komma från anstalten. De säger att de ställer upp på ett behandlingsprogram. Ingalunda gör de det när strafftiden är ute. De avviker då från behandlingshemmet. Det händer gång efter annan. Jag har haft klienter som i åratal har burit sig åt så. De är obotliga. Där får vi gå in på Göthe Knutsons modell med en lång inkapacitering för att hindra att dessa personer ställer till det för oss andra i samhället. Jag hoppas att Birthe Sörestedt och jag kan vara överens i den frågan.
Herr talman! Vem har lurat vem, Göran Lindblad? 300 platser. Förslaget hade inte gått igenom om inte Ny demokrati hade fått vara med och bestämma. Då blev det en helt annan inriktning av den villkorliga frigivningen. Det gällde även behovet av ett par hundra platser till. Det här för givetvis med sig konsekvenser. Konsekvenserna med förändringen av att inte ha en villkorlig frigivning vid korta straff är, att redan för det kommande budgetåret kommer det att bli en stor belastning på budgeten. Kriminalvårdsstyrelsen räknar med att även om gamla anstalter tas i bruk och nya paviljonger byggs kommer det att bli en platsbrist.
Herr talman! Jag hör till dem som under många år har varit kritisk mot Kriminalvårdsstyrelsens sätt att räkna. Jag hör också till dem som har varit kritisk mot de beslut som fattades i samband med den senaste socialdemokratiska regeringens sista budgetproposition. I det beslutet bestämde man att dra ned antalet anstaltsplatser. Det var på tvärs mot de strömningar som fanns i samhället när det gällde att ändra på systemet med de halvtidsfrigivningar som hade gällt tidigare. Det var på tvärs mot folkviljan. Varken den dåvarande riksdagsmajoriteten eller Kriminalvårdsstyrelsen hade någon framförhållning. Liksom många statliga myndigheter har Kriminalvårdsstyrelsen haft en onödigt stor tröghet i planeringen. Det har gjort att man nu litet yrvaket har upptäckt att alla platser behövs. Nu gäller det att från myndighetens sida ta tag i problemet och så fort som möjligt öppna gamla anstalter. I den mån det är möjligt kan paviljonger på moderna slutna anstalter ställas till förfogande. Som exempel finns Skogomeanstalten. Det finns en del andra anstalter med gott om mark och där det är lätt att ställa upp extra paviljonger. Det går att med någorlunda enkla medel skapa säkra och bra platser.

Herr talman! Den nuvarande kriminalvårdspolitiken har sin grund i Socialdemokraternas, som bygger på tanken att det går att vårda brottslingar till laglydighet, dvs. att genom vårdinsatser få den kriminelle eller den som begått brott att sluta med det. Göthe Knutson pläderar för, är att brottslingar skall straffas, dvs. utsättas för någon form av obehag. De som pläderar för hårda straff har som regel liten förståelse för att människor också kan behöva vård eller positiva insatser som ger rehabilitering. Det finns grundläggande skillnader mellan de två synsätten, men de har ett gemensamt, oavsett om det är fråga om vård eller straff, och det är att den enskilde individen blir ett objekt för en vårdapparat eller en straffapparat. Objektiviseringen innebär ett slags avhumanisering. Från att ha varit ett subjekt, en person bland andra människor, blir man ett objekt, ett föremål, som skall vårdas eller straffas. Forskningen visar helt klart att fängelsestraff av traditionellt slag inte leder till något positivt utan snarast till ökad brottslighet och återfall i brott. På Österåkersanstalten har man prövat en annan form av fängelsevistelse som bygger på motivation och aktivitet från den intagnes sida för att komma till rätta med sina problem, narkotikaproblemen. Det råder ingen tvekan om att resultaten av verksamheten är mycket positiva. Personlig frihet och hänsyn till andra är grundläggande för Ny demokrati. Vad innebär detta för kriminalvårds eller straffpolitiken? Personlig frihet, herr talman, medför också personligt ansvar. Den som begår ett brott skall självklart ta personligt ansvar för sin handling men inte bara det. Han skall också ta personligt ansvar för sin rehabilitering eller förmåga att i fortsättningen leva laglydigt. I det personliga ansvaret ligger dessutom att betala skadestånd till brottsoffret eller på annat sätt reparera den skada som brottet medfört. Med personligt ansvar för den egna rehabiliteringen eller förmågan att leva laglydigt i fortsättningen menas helt enkelt att den enskilde individen inte längre skall ses som ett vård eller straffobjekt som blir föremål för vård eller straffapparatens göranden och låtanden utan som en person, ett subjekt, med egen rättshandlingsförmåga inom vissa rimliga och bestämda gränser. Det personliga ansvaret innebär också ett ansvar för resultatet, dvs. den enskilde individen har ett ansvar för ett lyckat resultat. Jag skall nu, herr talman, utveckla min ståndpunkt med ett antal exempel. En narkoman begår brott, t.ex. stölder, vilket i allt väsentligt kan förklaras av narkotikaberoendet. För narkomanen blir brott ett sätt att finansiera missbruket. Ett traditionellt fängelsestraff innebär att missbruket och därmed sammanhängande brottslighet upphör för en tid. Efter avtjänat straff återupptar personen i fråga brottsligheten. Narkomanen kan ha ett eget intresse, egoistiskt om man så vill, att bli fri från beroendet, eller också kan man skapa ett sådant intresse, en motivation. Narkomanen har att välja mellan att rehabilitera sig eller att vistas en viss längre tid i fängelse. Om fängelsestraffet sätts tillräckligt långt, kommer självbevarelsedriften, egoismen, att ge narkomanen ett tydligt motiv för att välja en annan påföljd än just fängelse. Alternativ till fängelse kan för narkomanen vara kontraktsvård, dvs. att narkomanen förbinder sig att genomgå en viss vård eller skyddstillsyn med vårdföreskrift, vilket är möjligt att döma till redan med nuvarande lagstiftning, eller andra vårdalternativ som syftar till att komma åt den yttersta orsaken till brottsligheten. Valet kan också stå mellan två år på t.ex. Österåkersanstalten eller fyra år på en annan ''kåk''. Den som inte är motiverad eller den som misslyckas, dvs. visar sig inte vara motiverad, skall självfallet sitta av det längre straffet. Fängelserna skall också erbjuda arbete mot rimlig lön, eventuellt marknadsmässig, så att intagna kan tjäna pengar till att betala skadestånd eller kostnader för vistelsen. Den som visar sig inte vara motiverad eller som inte vill rehabilitera sig och där det finns en inte obetydlig risk för återfall i brott skall kunna dömas till internering, som innebär fängelse på obestämd tid. För brottslingar som inte är beroende av narkotika eller alkohol eller när missbruk inte grundar brottsligheten kan man tänka sig andra möjligheter, t.ex. fängelse med på viss tid samhällstjänst. Eller varför inte elektronisk övervakning i hemmet, ett slags husarrest? För sexualbrottslingar bör man inte vara främmande för s.k. kemisk kastrering. Metoden har använts även i Sverige med framgång. Sexualbrottslingen får välja mellan kemisk kastrering eller internering, om det anses erforderligt, eller fängelse på viss tid. Rattfyllerister bör ges möjlighet att välja mellan vård mot alkoholberoendet och fängelse, dock betydligt längre tid än den nuvarande månaden. För att åskådliggöra resonemangen har jag använt vissa typer av brottslingar. Det bör inte läsas bokstavligt utan skall uppfattas som principiella resonemang om hur straffrätten skall kunna förändras. Självfallet finns det brott som är så allvarliga att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. De föreslagna förändringarna syftar till att bryta det dödläge som kriminalvårdsdebatten befinner sig i sedan lång tid. Herr talman! Göthe Knutson sade i sitt anförande att han gick över tiden med tre minuter. Jag hoppas att talmannen har viss förståelse för att jag ämnar dra över.

Herr talman! Det är angeläget att vi kommer till klarhet om vad förändringen med visitationspatruller kommer att innebära. Det har föranlett Ny demokrati att avge en reservation, nr 10. Jag har tidigare nämnt om den.

Jag läser högt ur denna PM: ''Vårt uppdrag från riksdag och regering är klart. Vi skall sträva efter anstalter helt fria från narkotika. Varje annat mål vore absurt. Kriminalvårdsverket har fått resurser och regelsystem för att göra detta möjligt. Det måste rimligen ankomma på myndigheten att välja metod och att anpassa metoderna efter både målet om narkotikafrihet och kravet på ett effektivt utnyttjande av skattemedel. Pengarna kommer nu att fördelas till regionerna med uppgift att öka effektiviteten i narkotikabekämpningen. Regioncheferna kommer att få ett särskilt uppdrag avseende disposition av dessa pengar men också avseende vilka ytterligare ökade insatser mot narkotika som planeras. Detta uppdrag skall redovisas till den centrala myndigheten (samma krav har för övrigt regeringen lämnat till För de tre s.k. grupp 1-anstalterna avsätts särskilda medel som gör att dessa kan bedriva ett förstärkt säkerhetsarbete också utöver insatserna mot narkotika. Det är för dagen inte klart på vilket sätt regionerna kommer att lösa sitt uppdrag. Underhand har erfarits att metoden för att öka särskilt visitationsarbetet hos baspersonalen i första hand kommer att bli information, utbildning och kontroll. Man kan utgå från att de personer som nu ingår i patrullerna kommer att engageras i detta arbete, - - . Eftersom främst resandet minskar kommer den sammanlagda tiden för visitation och andra kontroller att kunna öka på alla anstalter.'' I promemorian står vidare att av de 23 tjänsterna utgörs 7 av hundförare. Sammanfattningsvis sägs att dagens resurs, som är 8 miljoner kronor, 23 personer och 7 hundar, också i framtiden kommer att fullt ut användas i kampen mot narkotika. Förändringen innebär att samhället skall kunna få ut större effekt av resurserna och minskad narkotikaförekomst på anstalterna.
Herr talman! Tyvärr verkar förslaget vara en ren skrivbordsprodukt när det gäller visitationspatrullerna. Det riskerar att försämra resultatet om det genomförs, dvs. narkotika kommer att flöda mer okontrollerat på anstalten. Att slå sönder en effektiv expertorganisation är helt förkastligt. Man måste ta hänsyn till nyttan med visitationspatrullernas verksamhet. Den föreslagna organisationsförändringen är ett hot mot riksdagens och regeringens uppställda mål att minska narkotikan på landets fångvårdsanstalter. Det finns alltid en risk att man teoretiskt kan påstå att man genom olika organisationsförändringar minskar olika problem. När det gäller narkotikaförekomst är det naturligtvis enkelt att ta bort den organisation som gör beslagen och därigenom statistiskt påvisa att narkotikan minskar på anstalterna. Det var mycket intressant att höra om Göran Lindblads femtonåriga erfarenhet och när han talade om den tröghet och yrvakenhet som finns inom Kriminalvårdsstyrelsen. Det är denna oro som jag känner inför beslutet om att man skall omorganisera visitationspatrullerna.
Herr talman! Karl Gustaf Sjödin kallade detta för en skrivbordsprodukt. Det är klart att man kan sätta det epitetet på allt som är skrivet. Man kan säga dataterminalprodukt också. Men Kriminalvårdsstyrelsen har ju faktiskt funderat igenom den verklighet man lever i med denna visitationspatrullering. Den utgörs av 23 miljoner kronor. Man har funnit att det är dyrare än vad själva nyttan kan motivera. Det är alltid så i en verksamhet, både i näringslivet och hos myndigheter och annan offentlig verksamhet, att efter en del år tappar man tempo, det blir lätt statiskt och man blir ganska invand i ett visst mönster. Dessutom innebär det här ett mycket omfattande resande, dvs. det blir stora reskostnader och traktamenten. När Sjödin nu gjorde sitt inlägg tyckte jag mig höra en ren innantilläsning från fackets kompendier och promemorior. Det är ett försvar för att just den här typen av visitationsverksamhet skall fortsätta. Facket kan väl ha rätt i någon del också. Det är deras sak att plädera för någonting som de tror på. Jag är något förvånad över att de, åtminstone vid besöket i justitieutskottet, var så fastlåsta i det som man kan kalla en konservativ tillvaro. Här har alltså Kriminalvårdsstyrelsen, som nu sannolikt får berättigad kritik för tröghet, plötsligt kommit att framstå som en utomordentligt expansiv, radikal och kreativ myndighet.
Herr talman! Ja, visst var det en viss innantilläsning av det material vi fick från den fackliga organisationen om visitationspatrullerna. Ett annat inslag i den här saken som man ofta glömmer bort är att visitationspatrullerna får väldigt många tips från olika håll. De samarbetar med polisen. Jag vet själv av egen erfarenhet att man inte kan ha dessa kontakter generellt, utan man vänder sig till en viss begränsad klick av befattningshavare som man känner sedan många år. Det gör att man får effektivitet i det hela. Det är den här genomarbetade arbetsmetoden som kommer att försvinna därför att man kommer att slå ut detta på anstalterna. Då blir det litet opersonligt. Det är den stora risken med att förstöra den här organisationen. Verksamheten skall naturligtvis effektiviseras. Man skall se till att man inte har övertid osv. Det är en effektiviseringåtgärd som kan vidtas med visitationspatrullens nuvarande organisation, och genom den kan man tjäna pengar. Herr talman! Eftersom jag fick förkortad tid vill jag också passa på att nämna våra reservationer. Vi har en mängd reservationer i det här betänkandet. Vi står givetvis bakom dem, men för att vinna tid yrkar jag bifall till reservationerna 6, 8, 9 och 10 i detta betänkande.

Herr talman! Det blir en kort replik på Karl Gustaf Sjödins anförande. Det gäller detta med kemisk kastrering. Karl Gustaf Sjödin säger att den har använts med framgång. Den har använts i Danmark, och det är därifrån som det nu kommer stark kritik och ifrågasättande av just kemisk kastrering. Att det finns en liten grupp klart sjuka personer som bör hållas inlåsta för psykiatrisk vård är en sak. De behöver också olika behandlingar med psykofarmaka. Men man är helt fel ute om man tror att man löser problemen med våldtäkter genom att förorda att vi skall införa kemisk kastrering.
Herr talman! Jag reserverar mig för att det har prövats i Sverige. Det kan vara så att det är fråga om Danmark. Det är riktigt. Jag tycker att vi har fått en utmärkt föredragning av Göran Lindblad. Jag tror inte att Berith Eriksson riktigt har lyssnat och tagit till sig det Göran Lindblad sade om den kemiska kastreringen. Det rör sig om en mycket liten grupp där den här metoden kan användas. Erfarenheterna från andra ställen där man har prövat det här är faktiskt väldigt goda, när det gäller denna lilla grupp. Jag är mycket glad att jag fick den här föredragningen av Göran Lindblad. Den har kanske skingrat en del frågeställningar kring detta.
Herr talman! Jag undrar om Karl Gustaf Sjödin har läst rapporter från användningen av kemisk kastrering i Danmark. Jag ifrågasätter det.
Herr talman! Jag kan direkt svara på det. Det har jag inte gjort. Jag överlät den bedömningen till Göran Lindblad som är mer insatt i detta än vad jag är. Såvitt jag hörde sade han att de här metoderna föll väl ut i Danmark och USA.

Herr talman! Karl Gustaf Sjödin lyssnade kanske inte helt på mig när jag talade om regionerna och Från Göteborgsregionen har jag erfarit -- jag kan nog lugna Karl Gustaf Sjödin när det gäller visitationspatrullerna -- att man kommer att ta till vara den kunskap som finns inom det s.k. Svarta gänget. Inom Göteborgsregionen, och sannolikt blir det likadant inom de andra regionerna, kommer man att utse en ur Svarta gänget som chef för den nya visitationsverksamheten. Man kommer att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med SÄPO och med den vanliga polisen. Det är samma personer som kommer att upprätthålla den kontakten som har varit fallet under den nuvarande visitationsverksamheten. Här blir det faktiskt en ren effektivisering när man gör en decentralisering. Jag har uttryckt kritiska synpunkter mot Kriminalvårdsstyrelsen, men jag har desto större förtroende för kriminalvårdens regioner. Där är man faktiskt förutseende och framåt på ett helt annat sätt genom det beslut som kammaren klokt nog fattade för ett eller två år sedan. Då förändrades kriminalvårdens organisation och riksanstalterna lades in i regionerna och regionerna slogs ihop till litet större enheter. Genom det fick man faktiskt en betydligt effektivare myndighet. Det är detta man nu utnyttjar även i visitationsverksamheten. Därmed kan vi kanske lämna den. När det sedan gäller Berith Erikssons synpunkter på den kemiska kastreringen vill jag till Berith Eriksson och i viss mån till Karl Gustaf Sjödin säga, att kemisk kastrering visst används i Sverige fast inte på det sätt som man gör i USA eller Danmark, dvs. att det ingår i påföljdssystemet. Det används i Sverige med framgång på frivillig väg. Jag känner till detta. Jag skulle om det hade varit möjligt, vilket det förstås inte är, kunna namnge ett antal svåra våldtäktsmän som i dag behandlas med dessa medel och som går omkring bland oss andra i samhället utan att återfalla. Detta är en mycket bra och effektiv metod för denna lilla speciella grupp. Man låter alltså dessa personer välja mellan inlåsning i psykiatrisk vård eller att man ger dem denna medicinska behandling. När det gäller begreppet psykofarmaka, är detta en drog som påverkar hjärnan. Man skulle också kunna räkna in alkohol under psykofarmaka. Det är svårt att definiera det begreppet. Denna behandling är en form av psykofarmakabehandling där man dämpar en drift som man har till följd av en felaktig eller för kraftig hormonutsöndring.
Herr talman! Jag vill till Göran Lindblad säga att det trots allt uppstår problem med förtroendet mellan personalen och de intagna på samma anstalt. Först skall personalen vinna den intagnes förtroende. Samtidigt skall den, som Liisa Rulander sade i sitt anförande, göra integritetskränkande undersökningar för att hitta narkotika. Många har sagt att detta kommer att bli ett problem. Herr talman! Det var skönt att höra att jag inte var helt fel ute. Också jag hade för mig att metoden används i Sverige. Det var bra att få det bekräftat, så att vi inte anklagas för att överdriva saker och ting. Jag skulle inte ha sviktat. Jag är som regel van att ha ordentligt på fötterna när det gäller de påståenden jag kommer med.
Herr talman! Det har faktiskt gått mig förbi att man använt kemisk kastrering i Sverige. Däremot är jag mycket medveten om att man har använt tvångssterilisering mot kvinnor, och det av sociala skäl, under en mycket lång period. Det har varit mycket ingripande. Man har också använt lobotomi. Det finns väl någon anledning till att man slutade med kemisk kastrering i Sverige, och det var säkert en mycket skälig anledning.

Herr talman! Jag börjar med att ta upp frågan om arvode till försvarsadvokater. Vi i Ny demokrati anser att arvodena under den senaste tiden har rusat i höjden alltför mycket. Vi tycker att arvodena bör kunna sänkas med förslagsvis 20 %. Detta skulle ge utrymme för en omprioritering av statens stöd från brottslingens bästa till brottsoffrets fördel. Vi anser dessutom att timkostnadsnormen bör göras beroende av olika kvalitativa moment. Timkostnadsnormen borde vara lägre för t.ex. en biträdande jurist än för en advokat. Vidare bör regeringen närmare utreda hur ett system med priskonkurrens inom rättshjälpen skulle kunna utformas. Utredningen bör syfta till att ett sådant system på sikt skall införas. Jag vill i det här fallet hänvisa till Ny demokratis motioner Över huvud taget behöver åtgärder vidtas för att öka konkurrensen mellan advokater inbördes och mellan advokater och andra som lämnar rättsligt biträde åt allmänheten. Inte minst prissättningen måste bli friare. Vidare måste förutsättningar skapas för advokater att i större utsträckning än i dag marknadsföra sina specialiteter. Det kan komma att bli aktuellt med lagändringar för att öka möjligheterna till konkurrens. Regeringen bör efter avslutat utredningsarbete återkomma med förslag till riksdagen. En annan fråga som jag vill ta upp i detta sammanhang rör Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd. Jag anser det inte vara rimligt att olika frågor som rör advokater prövas av advokaterna själva. Advokatverksamheten måste bli föremål för en förbättrad insyn. Det behövs ett från Advokatsamfundet fristående organ för tillsyn av advokatverksamheten och för beslut om bl.a. åtgärder mot advokater som missköter sig. Regeringen bör även i denna fråga återkomma med förslag till riksdagen. Rättegångskostnader i skattemål är, herr talman, ytterligare en punkt som jag vill ta upp. Den enskilde har i dag, även om han skulle vinna ett skattemål, väldigt svårt att få någon ersättning för de kostnader som han har haft i samband med en rättegång. Vi anser att i det fall den skattskyldige bevisats vara oskyldig bör han få full ersättning för sina rättegångskostnader. Jag avslutar med detta, eftersom timmen nu börjar bli sen. Herr talman! Vi står bakom samtliga våra reservationer. Men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 5 och 10 i betänkande

Herr talman! I detta betänkande har Vänsterpartiet meningsyttringar som handlar om förordnande av offentligt biträde i utlänningsärenden -- ett motionskrav som vi har haft i många år nu -- och om information för nämndemän.

Kritiken mot förslaget som här avses kommer bl.a. Kritikerna anser att beslut om rättshjälp och tillförordnande av juridiskt biträde skall ligga hos en myndighet som är fristående gentemot Invandrarverket, eftersom Invandrarverket är de asylsökandes motpart. I ett rättssamhälle borde detta vara ganska självklart. Statsrådet fortsatte sitt resonemang med att säga att tiden var mogen för att pröva en nyordning för att förkorta handläggningstiderna. Därför ansåg statsrådet att utsikten för att korta asylprövningstiden vägde över de rättsliga principiella betänkligheterna. Detta var ett lovvärt försök att göra handläggningstiderna kortare. Men efter fem år kan vi nu se att denna nyordning inte har gjort handläggningstiderna kortare. Jag anser att det är dags att återgå till de tidigare förhållandena. Den allvarliga kritiken mot nyordningen har inte upphört utan den fortsätter. Främst gäller kritiken att Invandrarverket använder sig av okvalificerade juridiska biträden, vilket medför att beslutsunderlagen blir bristfälliga och undermåliga. Detta förlänger i sin tur handläggningstiderna. I betänkandets yrkande om information för nämndemän sägs att nämndemännen visst får fortbildning. Jag vill då nämna ett exempel från min grannkommun Gävle, där lagman Bo Frank vid Gävle tingsrätt för något år sedan fick det kärva beskedet: Inget utrymme för arvodesbetalning vid information. Framställningen avslås. Detta innebär att det helt ligger i nämndemännens eget intresse att fortbilda sig. Det handlar också om att de själva skall ha ambitionen att informera sig. Utskottsmajoriteten säger också här i betänkandet att man inte skall försöka att utbilda nämndemännen till jurister. Eftersom en juristutbildning tar minst tio år, vill jag fråga utskottsledamöterna här i kammaren om de anser att det skulle motsvara en juridisk utbildning om nämndemännen fick några dagars utbildning per år. Det skulle i så fall vara horribelt. Jag skall litet kort säga något om reservationerna. Beträffande reservationerna 3 och 4 vill jag säga till Sigrid Bolkéus att det inte bara är tveksamt, utan målet att ingen av kostnadsskäl skall vara utestängd från att söka sin rätt är en realitet. Så är fallet i dag. Detta mål har vi för länge sedan lämnat bakom oss. Det har skett bit för bit även under den socialdemokratiska regeringstiden. Jag instämmer helt i det förslag till nyordning som finns i reservation 3. Det innebär att kostnader för rättshjälp övervältras på socialförvaltningen, så att individen inte skall vara tvungen att först fråga sin socialtjänst om det är möjligt att få sina rättshjälpskostnader betalda genom socialförvaltningen. Avveckling av de allmänna advokatbyråerna är också en fråga som vi i Vänsterpartiet har haft anledning att försvara. Vi kommer att stödja reservation 7. När det gäller ersättningen till nämndemän vill jag framhålla att det inte är så underligt att det är svårt att rekrytera nämndemän. Regeringen, domstolarna och även justitieutskottets majoritet poängterar att det är viktigt med en kunnig och representativ nämndemannakår. Grundtanken bakom nämndemannainstitutionen är ju att de skall vara representativa för befolkningen.

Naturligtvis är även detta förslag otillräckligt. Egentligen borde det handla om full kostnadsersättning och ersättning för inkomstbortfallet. Man kan givetvis inte gå hur högt som helst. Det tidigare motionskravet har varit att man skall följa sjukkassans ersättningsnormer. Men man har i alla fall kommit en bit på väg. Nämndemännen måste få en högre ersättning. Vi kommer därför att stödja även reservation 8.

Herr talman! Samhällets kostnader för den totala rättshjälpen har ökat med 63 % under perioden 1986--1990. Mest ökade kostnaderna för rättshjälp genom offentligt biträde och därefter kostnaderna för rättshjälp åt misstänkt i brottmål. Utskottet ifrågasätter i betänkandet lämpligheten i att kostnaderna för offentligt biträde skall belasta rättshjälpsanslaget och ger regeringen till känna att detta bör övervägas närmare. Det är angeläget att bibehålla möjligheten att erbjuda människor statligt rättsskydd trots rådande ekonomiska läge. Därför måste alla satsade kronor koncentreras till de områden där de gör störst nytta. Omfattande förändringar av såväl materiell som organisatorisk natur har skett inom rättshjälpsområdet under de senaste åren. Många av de lagändringar som har genomförts sedan rättshjälpsreformen trädde i kraft har syftat just till att minska statens kostnader för rättshjälpen. Reformerna har också varit kostnadsdämpande, framför allt när det gäller den allmänna rättshjälpen. Ändå har ökningen av statens kostnader för rättshjälpen i stort inte kunnat dämpas tillräckligt mycket. Mot denna bakgrund har Riksrevisionsverket haft i uppdrag att överväga om kostnaderna kan minskas utan att de grundläggande syftena går förlorade. I förra årets budgetproposition aviserades besparingar med 40 miljoner kronor på rättshjälpsanslaget. Särskilt nämndes en sänkning av den övre inkomstgränsen för rätt till allmän rättshjälp. Det förslaget avslogs av riksdagen. Hösten 1992 återkom regeringen med en ny proposition, vari föreslogs en höjning av rättshjälpsavgifterna. Denna lag trädde i kraft den Domstolsverkets bemyndigande att fastställa taxorna enligt rättshjälpsförordningen och konkursförordningen. Taxorna skall numera fastställas på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. I enlighet med vad som aviserades i den nyss nämnda propositionen har regeringen hösten 1992 beslutat att differentiera timkostnadsnormen på så sätt att den norm som skall ligga till grund för brottmålstaxan har satts lägre än den som skall ligga till grund för äktenskapsskillnadstaxan resp. konkursförvaltartaxan. Det bör också nämnas att frågan om rättsligt bistånd till brottsoffer som drabbats utomlands övervägs inom Som jag tidigare sade har det skett mycket under de senaste åren för att effektivisera verksamheten och dämpa kostnaderna utan att de människor som verkligen behöver denna hjälp skall bli lidande. Sigrid Bolkéus tog upp en del av Socialdemokraternas reservationer. Behovet av att dämpa kostnadsutvecklingen är ju uppmärksammad och åtgärdas. Åtgärder med anledning av de biträdesersättningar som Sigrid Bolkéus efterlyste på rättshjälpsområdet har redan aktualiserats i regeringen. Vi kan inte göra mer än uppmärksamma och skynda på utvecklingen. En annan fråga som togs upp av flera av de tidigare talarna är de allmänna advokatbyråernas nedläggning. De byråer som saknar förutsättningar för att drivas lönsamt finns det ingen anledning att behålla, om de kan ersättas på annat sätt utan att rättssäkerheten på något vis äventyras. Dessa byråer har haft rekryteringssvårigheter. Om det nu finns så bra allmänna advokatbyråer att personalen vill ta över, har det ingen betydelse för rättssäkerheten. Klienterna blir inte lidande på detta. Tvärtom kan de advokaterna vara mer motiverade än andra. Det kan innebära en positiv utveckling. Det har inte vidtagits så många fler åtgärder för att påskynda utvecklingen. Det senaste året har visat att dessa byråer har gått bättre än tidigare. Ersättningen till nämndemännen är en svår fråga. Det är ett helt riktigt konstaterande att de är alldeles för låga för att stimulera till rekrytering av breda skaror av nämndemän som kan representera svenska folket. Men ekonomin i Sverige i dag ser ut som den gör. Vi vet att det är oerhört svårt att göra något åt just detta. Risken finns att man då kanske måste minska antalet nämndemän till förmån för höjda ersättningar till några nämndemän, och det tror jag inte att någon av oss i dag är intresserad av. Vi torde få dras med de nuvarande ersättningarna ett tag till. Jag är säker på att det inom en ganska snar framtid ändå går att göra något litet åt detta problem. Men just nu har vi inte kunnat hitta någon lösning. Ändå är vi överens om att behovet finns. Vi har inte på något sätt en annan inriktning, utan vi konstaterar bara att det inte finns pengar för detta ändamål. Ulf Eriksson från Ny demokrati talade om skärpt kontroll och mer insyn. Utskottet har tidigare uttalat att det allmänna borde ha insyn i den disciplinära verksamheten genom lekmän och att lekmän skall beredas plats i de organ som handlägger disciplinfrågorna. Lekmannainstitutionen har inte tillkommit med tanke på kontroll utan främst för att insyn är någonting som man behöver ha. Det ligger en negativ klang i ordet kontroll. Berith Eriksson talade om information till nämndemännen. Det är riktigt att det finns många brister i detta avseende. Men nämndemännens verksamhet omfattar så många olika frågor. Visst behövs mer utbildning. Det kanske inte behövs juridisk utbildning. Det är inte meningen att man skall vara jurist för att få sitta i nämnden. Då har man hamnat alldeles fel. Men om man får för mycket utbildning, finns det en risk för att man blir så oerhört professionell att man inte tänker som ''vanligt folk'' gör. Jag anser dock inte att detta skulle förhindra att vi skulle bjuda våra nämndemän på mer information om svåra områden. Det finns områden som man aldrig kan veta någonting om såvida man inte själv har drabbats eller fått utbildning. Jag syftar då på sexual och incestbrott. Men även här har vi en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Sammantaget vill jag påstå att det trots det svåra ekonomiska läget i Sverige ändå har lämnats utrymme för ett statligt rättsskydd för de grupper som allra mest behöver det. Eftersom jag inte kan komma på flera frågor som jag har fått att besvara, avslutar jag detta inlägg.

Herr talman! Jag glömde att yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring, och jag gör det därför nu. Jag vill till Liisa Rulander säga att det inte handlar om några stora pengar när det gäller information till nämndemän. Det handlar inte om utbildning, utan det handlar om information. Det handlar inte heller om att de skall få utbildning i juridiska spörsmål, utan det handlar om att få t.ex. information och kunskap om hur barn fungerar och hur barn tänker. Jag tar upp speciellt detta, eftersom det har visat sig i så många domar att det finns sådana luckor hos nämndemännen. Jag fick ingen reaktion alls från Liisa Rulander när det gäller offentligt biträde i utlänningsärenden. Jag erinrar mig att hon hade ett särskilt yttrande i den frågan för något år sedan.
Herr talman! Liksom Berith Eriksson glömde jag mitt yrkande. Jag kunde på grund av mina nya glasögon inte se sista raden i mitt manuskript. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Jag ber om ursäkt för att jag glömde detta. Berith Eriksson har helt rätt i att det behövs mer utbildning när det gäller hur barn tänker och fungerar. Jag upprepar det som jag sade tidigare om att det finns områden som man inte kan något om om man inte själv har råkat ut för det eller har utbildning i det. Därför är vi ganska överens om att man successivt måste införa mer utbildning för nämndemännen inom vissa specialområden. Utlänningsnämnden, har jag tidigare formulerat ett särskilt yttrande i denna fråga, därför att det är angeläget att man verkligen ser på frågan om att det inte är samma myndighet som har flera ansvarsområden och så att säga sitter på två stolar. Jag har emellertid för min del ansett att det har gått för kort tid för att kunna komma fram till ett avgörande om jag måste yrka på detta en gång till. Därför har jag ställt mig bakom det som har sagts här. Däremot har man redan från regeringen signalerat att man ämnar att kostnadsmässigt kanske lyfta ut dessa områden, att man åtminstone kommer att göra något åt det för att förändra rådande situation för att få en bättre kontroll över detta. Det tror jag är rätt väg. Jag hoppas också att det kommer fler begränsningar, så att dessa två verksamheter kolliderar med varandra.
Herr talman! Det som Vänsterpartiet tar upp i sin meningsyttring är vem som skall förordna biträdet. Det är alltså inte fråga om, vilket Liisa Rulander påpekade, att ändra kostnader osv. Sedan sade Liisa Rulander också att det hade gått för kort tid. Försöksverksamheten har ju pågått i fem år, och man har under den tiden inte uppnått det som man ville uppnå när man påbörjade försöksverksamheten, nämligen att förkorta handläggningstiderna. Jag saknar fortfarande en reaktion på det som frågan gällde, nämligen vem som skall förordna biträden.
Herr talman! Det som jag menade med för kort tid är att det händer så oerhört mycket inom den verksamhet som har med Utlänningsnämndens område att göra. Utlänningsärendena är ju oerhört tunga just nu på grund av den enorma arbetsbelastningen. Därför menar jag att de åtgärder som har vidtagits inom Invandrarverket för att förbättra situationen och för att verkligen förkorta handläggningstiderna osv. har inte riktigt fått ge utslag på det sättet. Den mängd ansökningar som inkommer är så oerhört mycket större än vad den var för bara något år sedan. Det som jag syftade på var att de åtgärder som faktiskt har vidtagits just för att förkorta handläggningstiderna inte har gett det resultat som vi hade förväntat oss. Det som gjorde att jag tidigare bara skrev ett särskilt yttrande var att detta förfarande har till syfte att förkorta handläggningstiderna, eftersom man finns på ort och ställe. Med detta har jag låtit mig nöja, eftersom jag på något sätt kan inse att detta logiskt sett borde förkorta tiden. När däremot anhopningen blir den dubbla mot vad man har förväntat sig, är det naturligtvis oerhört svårt att se något resultat, om vi inte har de dubbla resurserna. Beträffande det som Berith Eriksson sade om vem som skall förordna om offentligt biträde, vill jag säga att jag förväntar mig att alla dessa bitar skall bli en helhet. Jag vill gärna se helheten i det och se att man, när man har utvärderat och försökt med olika modeller, till slut kommer fram till att om man ändå lyfter bort kostnadsdelen kanske man också skall lyfta bort hela denna del och göra som tidigare. Det kanske är mer den typen av förväntningar som finns i fråga om detta, att man så småningom skall få en helhetsbild på detta.

Herr talman! Enligt justitieministern är det nödvändigt och angeläget att de allmänna advokatbyråerna så långt som det är möjligt drivs på samma villkor som enskilda advokatbyråer. Hon har inte heller varit beredd att ta något initiativ till någon mer genomgripande förändring av systemet med allmänna advokatbyråer mot bakgrund av det som jag redan tidigare har nämnt om detta. Jag kan inte se motsättningen i att man vidgar vyerna när det gäller de allmänna advokatbyråerna, därför att jag tror bestämt, som det står i betänkandet, att förutsättningarna är så mycket mer annorlunda mot vad de var när de allmänna advokatbyråerna inrättades. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Om de allmänna advokatbyråerna fortfarande har ett berättigande och fyller ett behov, är det väl utmärkt om man har denna valfrihet. Jag menar att det ändå ligger en valfrihet i att man inte direkt tar bort de allmänna advokatbyråerna låter att dem i så fall försvinna successivt. Det är ju ingen drastisk åtgärd som man vidtar på grund av kostnaderna, eftersom man inser att kostnaderna också påverkar den här åtgärden, dvs. att det kostar även att lägga ned dem. Jag kan faktiskt inte se någon motsättning i detta just nu. Om man har kommit fram till att man har andra instanser som också kan fylla detta behov och till en mindre kostnad, tycker jag att det är fullt tillräckligt. Beträffande dessa överläggningar har jag inget mer att tillägga utöver det som utskottet har fått reda på när det gäller beslutet den 14 december. Det får väl i så fall ministern göra.

Herr talman! Som jag förstår finns det ändå ett berättigande för de allmänna advokatbyråerna. Jag skulle vilja vända på frågeställningen och säga så. Det finns väl andra instrument för att justera hur mycket varje advokatbyrå tar ut i ersättning. Det måste finnas någon norm för detta. Det är väl det man bör se över också. Jag tycker att det är mycket bra om de allmänna advokatbyråerna har den specialiteten att de prioriterar rättshjälpsärenden, att de har en social funktion och att de även rent regionalpolitiskt fyller en funktion. Då menar jag att man verkligen har en valfrihet. Det är där vi som politiker skall komma in och styra, så att även de som inte har alla möjligheter här i världen får en chans. Det menar jag att man får genom de här advokatbyråerna. Meningen är ändå att de bara skall bli färre. Som jag ser det nuvarande förslaget har vi i betänkandet inte tagit in något annat, och det finns inga andra förslag just nu än att man avvaktar det här. De här advokatbyråerna har ändå blivit lönsamma. Det är positiv utveckling. Då har hotet om nedläggning satt en effektivitetspress på dem som kanske bara är positiv. Allting är inte alltid negativt i neddragningshänseende.

Herr talman! Vi kom in på nämndemännen tidigare, Liisa Rulander. Jag tycker att lekmannainslaget i domstolen är viktigt, men man kan ställa sig frågan -- vi har faktiskt diskuterat det inom Ny demokrati -- om de absolut måste vara politiskt tillsatta. Jag tycker att vi som har anknytning till justitieutskottet kan tänka på det. Det går att få ett lekmannainslag även utanför politiken. Den frågan kan alltså diskuteras. Jag vet inte om vi skall ha den debatten i kväll, men ni kan fundera på det framöver. I disciplinnämnden, som vi var inne på när det gällde tillsynen av advokatverksamheten, är både ordföranden och vice ordföranden samt fem ledamöter alla advokater. Sedan finns det två andra ledamöter. Vi anser att man bör ha fler ledamöter som inte är advokater. Det är vad vi menar.

Herr talman! Det kränkta brottsoffret måste ges reella möjligheter och rättigheter att återvinna sin mänskliga status -- sitt människovärde. I politiska och rättsliga sammanhang tas knappast någon hänsyn till brottsoffrens känslor av förtvivlan, orättvisa, förnedring, oro inför framtiden och inte minst känslor som orsakas av ekonomiska bekymmer som har sin grund i brottet. Det grundläggande motivet för de förslag som förs fram i vår motion är att staten har ett ansvar för att medborgarna inte drabbas av brott. Om en medborgare utsätts för brott, t.ex. ett sexuellt övergrepp, en våldtäkt, är det staten som har misslyckats i sin uppgift att skydda medborgaren. Staten skall då ta det fulla ansvaret, och målsäganden skall ges hjälp och stöd, men också kunna anförtros makten över de medel och möjligheter som kan behövas för att få återupprättelse, dvs. att bl.a. själv få föra talan samt att få ett bestämmande inflytande över påföljdsvalet. Herr talman! På många håll finns också särskilda kvinnojourer och kvinnohus dit misshandlade kvinnor kan söka sig. Brottsofferjourer finns på omkring 60 olika ställen i landet. De arbetar ideellt med att hjälpa brottsoffer till rätta. Brottsoffret skall kunna slussas till en brottsofferjour från polisstationen. Jourverksamheten kan behöva kompletteras av kriscentrum där både brotts och olycksoffer kan få hjälp. Staten, landstingen och försäkringsbolagen skulle tillsammans kunna svara för verksamheten. Generellt sett anser Ny demokrati att anslagen till brottsoffren och den verksamhet som brottsofferjourer, kvinnojourer och kvinnohus bedriver måste öka. Dagens disproportion mellan vård av brottsoffer och vård av brottslingar är absurd. Ny demokrati accepterar det föreslagna anslaget till kvinnojourer i förslaget till statsbudget för 1993 94 ökas med 15 miljoner kronor. miljoner kronor. Ny demokrati anser att anslaget till Brottsskadenämnden skall höjas med 5 miljoner utöver detta. Herr talman! Brottsoffren måste få någon att vända sig till som tar hand om allt redan från början -- en brottsofferombudsman. Brottsofferombudsmannen skall ha en saklig kompetens om brottsoffrens speciella situation och kunna ta sig an brottsoffrens bekymmer, ekonomiska och andra, samt ge hjälp och stöd. Att enbart vända sig till en advokat räcker inte, då advokatstandarden kan vara alltför ojämn. Förutsättningarna för att inrätta verksamhet med en eller flera brottsofferombudsmän samt formerna för detta måste utredas. En särskild brottsofferfond bör snabbt kunna ge erforderlig ekonomisk hjälp. Brottsofferombudsmannen bör kunna besluta om hjälpen. Brottsofferombudsmannen bör också kunna hjälpa till att t.ex. sälja ett hus, som självfallet inte skall säljas med förlust för familjen, då brottsoffret på grund av brottet får svårigheter att bo kvar. Vid förlust får brottsofferfonden gå in, så att familjen inte skadas i ekonomiskt hänseende. Brottsofferfonden skall kunna betala ut ersättning innan dom på skadestånd föreligger. Herr talman! En brottsofferfond bör snarast inrättas. Vid beräkningen av medel för polisväsendet avseende budgetåret 1993/94 föreslår regeringen att en besparing tas ut om 150 miljoner kronor. Denna besparing bör enligt Ny demokratis mening kunna läggas till grund för inrättandet av en särskild brottsofferfond. Ett alternativt finansieringsförslag är att använda de ca 100 miljoner kronor som kan frigöras om rätten för asylsökande att få rättsligt biträde enligt rättshjälpslagen begränsas. Fonden kan tillföras ytterligare medel genom att dömda brottslingar tvingas betala förslagsvis 500 kr till fonden. Målsättningen för brottsofferfonden är att brottsoffren och deras familjer skall få full ekonomisk ersättning för i princip varje tänkbar negativ konsekvens av betydelse som brottet medfört. Det är inte givet att brottsofferombudsmannen och brottsofferfonden skall vara statliga eller allmänna inrättningar. Formerna bör diskuteras. Verksamheten kan också ske i privat regi. Men om man ser brott som ett misslyckande för staten, förefaller det mest naturligt att staten även garanterar ombudsmanna och fondfunktionerna. Herr talman! Reglerna för ersättning till brottsoffren måste, som framgår, bli betydligt generösare. I princip skall alla skador, direkta och indirekta, som uppkommer på grund av ett brott ersättas fullt ut av brottslingen eller av brottsofferfonden, om brottslingen inte kan betala. Skadeståndsbeloppen till brottsoffren måste alltså generellt sett höjas. Dessutom kan det bli fråga om att vidga möjligheterna till skadestånd och ersättning. Skadeståndslagen måste ändras, bl.a. i frågan om huruvida jämkning till förmån för den som är skyldig att utbetala skadestånd på grund av brott kan behöva tas bort eller begränsas. Herr talman! Det finns ingen generell skyldighet för allmänheten att ingripa mot eller avvärja ett pågående brott. I stället uppfattas huvudregeln så, att allmänheten skall hålla sig på avstånd för att inte riskera åtal och annat obehag av ett ingripande som måhända gått för långt. Åskådarnas passivitet är ett kännbart faktum för många brottsoffer. Även brottsoffret kan råka illa ut, om han eller hon i syfte att avvärja ett angrepp tar till mer våld än nöden kräver. Frågor om allmänhetens skyldighet att ingripa vid pågående brott eller att förhindra brott och brottsoffrets rätt att avvärja ett pågående brott eller att förhindra brott måste ses över. Herr talman! Ny demokrati ställer sig bakom de synpunkter som kommit till uttryck i Madeleine Frågan om utvidgat straffansvar för underlåtenhet att hindra resp. anmäla eller avslöja brott bör närmare utredas. Madeleine Leijonhufvud konstaterar i slutet av sin översyn att det finns anledning att pröva om man inte i någon mån bör vidga ansvaret för medhjälp till brott och underlåtenhet att hindra, avslöja eller anmäla brott. Sådana jämkningar av gränserna för straffansvaret kan vara motiverade, om därigenom en bättre överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen kan uppnås och förtroendet för rättssystemet stärkas. Om det är någonting som behöver stärkas i vårt samhälle, är det förtroendet för rättssystemet. Denna förstärkning är t.o.m. viktigare att satsa på än den ekonomiska kris som vi upplever i dag. Herr talman! Frågor som stärker brottsoffrens ställning är viktiga för Ny demokrati. Därför yrkar jag bifall till samtliga våra reservationer i detta betänkande.

Herr talman! I betänkandet om anslag till Brottsskadenämnden m.m. har Vänsterpartiet en meningsyttring som handlar om mer pengar till brottsofferjourerna. Sådant motionsyrkande har också Ny demokrati. Jag ser att Ny demokrati har anslutit sig till vår motion i sin reservation. Vi har däremot inte budgeterat lika mycket pengar. Därför blir det väl i omröstningen fråga om att dessa två yrkanden ställs mot varandra. Det bör finnas 118 brottsofferjourer, om det skall finnas täckning över hela landet. Så fortfarande handlar det om en utbyggnad. Nästa steg, som är önskvärt, är att jourerna får arbeta under mindre osäkerhet när det gäller finansieringen. Den tid som i dag skulle behövas för att hjälpa brottsoffer går i alldeles för stor utsträckning åt att söka finansiärer. Samtidigt känner man inte säkerhet för att kunna fortsätta att driva verksamheten. Det hjälper väl knappast till i deras viktiga uppgift i samhället, att ta hand om brottsoffren. Sedan vill jag säga några ord om Ny demokratis reservation om inrättande av kriscentrum för brottsoffer. Det finns ett sådant i Stockholm. Såvitt jag minns var det också det som första gången lade fram kravet på en brottsofferombudsman. När det gäller brottsofferombudsman hade Vänsterpartiet för ett år sedan krav på en sådan. Då tänkte vi oss att det skulle handla om ett mycket bredare verksamhetsområde, därför att brottsoffer inte bara är enskilda individer som råkar ut för våldsbrott. Det kan också handla om stora grupper av människor som drabbas av miljöskador till följd av miljöbrott och också arbetsmiljöbrott. Vi inväntar utredningen om grupptalan i domstol innan vi lägger fram vårt krav igen. Ett arbetsområde för en brottsofferombudsman bör vara att inrätta nya brottsofferjourer och ha ansvar för det. Så vi har mycket bredare tankar om en brottsofferombudsmans arbetsfält. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande 27 Utskottet har behandlat dels regeringens förslag om anslag till Brottsskadenämnden, dels också ett stort antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden i år. Brottsskadenämnden prövar ju ärendena enligt brottsskadelagen om ersättning för skador på grund av brott. Det är även härifrån som bidrag utbetalas till Brottsofferjourernas riksförbund. Brottsskadenämndens verksamhet har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, både vad gäller antalet ärenden och vad gäller utbetald ersättning. Antalet personskadeärenden har under den senaste femårsperioden ökat från 576 till 1 618. Antalet sakskadeärenden har ökat från 783 till 863. De belopp som utbetalats har vad gäller personskador ökat från 6 miljoner till ca 24 miljoner -- en icke föraktlig summa -- och vad gäller sakskadorna från ca 1 miljon till 1,3 miljoner kronor. För närvarande pågår ett översynsarbete i Justitiedepartementet, som syftar till att i olika avseenden stärka just brottsoffrens ställning. Detta är en sak som jag särskilt vill påpeka för Karl Gustaf Sjödin, eftersom detta är en fråga som vi moderater, men också övriga borgerliga partier, har drivit i många år. Därför hälsar vi med största tillfredsställelse att denna översyn nu görs. Justitieministern har klart uttalat att det är just brottsoffrens ställning som skall stärkas. Bl.a. överväger man nu frågor om ett eventuellt inrättande av en brottsofferfond. Man gör också en översyn för att utröna hur man genom samordning och samverkan från olika myndigheter bättre kan möta brottsoffrens behov av stöd och hjälp. Vid översynen behandlar man också frågor om information till brottsoffren angående samhällets hjälp och stödinsatser. Man räknar med att en departementspromemoria mycket snart kan bli föremål för remissbehandling. I reservation 1 av Ulf Eriksson hävdas det att bidraget till BOJ, brottsofferjourerna, borde höjas med ytterligare 1 miljon kronor. Denna fråga har behandlats tidigare av utskottet. Vi har, herr talman, fastlagt att bidraget borde uppgå till en sådan nivå att det blir möjligt att fortsätta uppbyggandet av brottsofferjourer. Styrkan hos de här ligger ju i det ideella engagemanget, i det frivilliga, mänskliga engagemanget. Brottsofferjourerna har inte det författningsreglerande förhållningssätt som myndigheter måste ha. Utskottsmajoriteten delar här justitieministerns bedömning beträffande medelsbehovet. Vidare har den kommitté som skall överväga en förändring av ersättningsnivån fått tilläggsdirektiv. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Delbetänkande 84 lades fram 1992 och för närvarande remissbehandlas det. Det gäller också departementspromemorian DepPM93:11 om vårdnadshavares skadeståndsansvar. Oerhört mycket är alltså på gång just i fråga om detta område och just den inriktning som här efterlysts. Full ersättning utgår enligt skadeståndslagen, oavsett om skadan orsakats genom brott eller på annat sätt. Vad gäller ideell skada pågår, som sagt, ett utredningsarbete. Vissa förslag har även här remissbehandlas. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag även på reservationerna 2 och 3.

Justitieministern anför vidare i denna proposition att det finns all anledning att fortsätta detta arbete. Inriktningen är alltså klar. Vad gäller inrättandet av speciella kriscentrum kan jag bara konstatera att det är självklart att brottsoffers behov av personligt stöd inte alltid kan tillgodoses genom åtgärder från polis, åklagare eller domstol. Men det finns ju brottsofferjourer och många andra samhällsorgan. Jag yrkar därför avslag även på denna reservation. Herr talman! Det är polisens, åklagarens och domstolens skyldighet att se till att brottsoffrens intressen tillvaratas. Vi har även en justitieombudsman, JO, som skall övervaka myndigheternas tillämpning av lagar och andra författningar. Vi i utskottet har därför haft svårt att se att det skulle finnas ett behov av en särskild brottsofferombudsman. Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna, det särskilda yttrandet och, eventuellt, motionerna.
Herr talman! Det är bra att brottsoffrens ställning kommer att stärkas. Jag vet att de borgerliga partierna länge har pläderat för den saken här i riksdagen. Vi i Ny demokrati vill här ytterligare markera vår inställning. Det bör alltså finnas en majoritet för detta när utredningarna läggs på riksdagens bord. Beträffande stödet till BOJ, brottsofferjourerna, vill jag säga att vi för ovanlighetens skull -- jag uttrycker mig så, eftersom alla säger att vi inte finansierar saker och ting -- har föreslagit en översyn av de ersättningar som ges till offentligt biträde när när det gäller asylsökande. Det har ju blivit en ökning med 98 %. Jag har stort förtroende för Invandrarverket och tror att det räcker med dess grundutredning. Men sedan kan åtgärder vidtas. Det har ju visat sig att 96 % av vissa grupper som har överklagat får lämna landet. Detta har varit bekant. Men genom olyckliga beslut har man fastnat i reglerna. Naturligtvis följs ju de lagar och regler som gäller i Sverige. Sverige är en rättsstat, så det är inget fel med det. Men någon ordning borde kunna åstadkommas för att förkorta nämnda tid och framför allt för att minska kostnaderna i sammanhanget. För övrigt beträffande detta med kriscentrum och en brottsofferombudsman framgår det av betänkandet att ståndpunkten är densamma som tidigare när frågan om kriscentrum behandlats. Man har förutsatt att samhällsorgan som haft att svara för den individuella vården organiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att det är möjligt att uppfylla de krav som rimligen kan ställas. Tyvärr finns det många gånger brister. Det är därför som vi i Ny demokrati vill lyfta fram de här frågorna. Vi för vår del är övertygade om att man kommer att inse att det finns ett behov av att inrätta en brottsofferombudsman -- precis som var fallet på den tiden då en barnombudsman inrättades.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att Karl Gustaf Sjödin här aviserar att det i fråga om nämnda översyn kommer att finnas en majoritet för ett ökat stöd till hjälp för brottsoffer. Här går en skiljelinje. Det handlar ju om något som vi på borgerligt håll mycket länge har kämpat för. Det gäller alltså att även stärka just offrens ställning. Både i kammaren och i utskottet har det ju funnits olika uppfattningar. Jag är därför mycket glad över att även Ny demokrati har samma inriktning som vi andra här. När det gäller förkortningen av asylärendetiden är vi även helt överens. Det är också ett gammalt borgerligt krav. Men i ärlighetens namn måste jag säga att detta krav nog omfattats av flertalet partier i riksdagen. Men svårigheter uppstår när det blir anhopningar -- och så har det varit under de senaste åren -- samt när vi har krig och helt nya situationer i Europa. Då håller inte riktigt de riktlinjer som har dragits upp. Som Karl Gustaf Sjödin säger lär man sig naturligtvis snabbt hur överklagningsärenden skall drivas. Men i en rättsstat är det inte så enkelt att göra något åt den saken. Det går inte att bara säga att en del får överklaga och att andra inte får göra det. Vi får väl även här avvakta den översyn av reglerna som jag tror måste komma förr eller senare.

Herr talman! Med anledning av det betänkande som vi nu debatterar kan vi, som Birgit Henriksson sade, konstatera att samhällets stöd till brottsoffren har ökat från 6 till 24 miljoner kronor sedan 1987/88 och att ökningen väntas fortsätta. Att ökningen är så stor beror mindre på brottsutvecklingen och mer på den kännedom som brottsoffren får om möjligheten att söka stöd. Denna utveckling är positiv, och vi välkomnar den upplysning som polisen och andra lämnar till brottsoffren på ett tidigt stadium. Vi tror att denna information kan bli ännu bättre i framtiden. Det råder stor enighet om stödet till brottsoffren, och vi socialdemokrater anser att det är den viktigaste frågan efter den brottsförebyggande verksamheten. I betänkandet har också behandlats ett flertal motioner där man föreslår inrättandet av en brottsofferfond. Flera motionärer förespråkar att de dömda skall bidra till fondens finansiering. Utskotten finner förslagen intressanta och vill överväga frågan närmare. Vi socialdemokrater har med anledning av detta avlämnat ett särskilt yttrande. Vi motsätter oss inte att en brottsofferfond övervägs, men vill markera att vi inte anser det lämpligt att finansiera fonden på det sätt som motionärerna förespråkar. Det skulle enligt vår uppfattning behövas ett komplicerat regelverk för att fastställa vilka dömda som skall betala vad till fonden. Skall en som är skyldig till mord eller misshandel betala lika mycket i avgift som en som dömts för ekonomisk brottslighet? Det skulle också bli så att fondens storlek skulle vara beroende av antalet dömda och inte av det verkliga behovet av ersättning till brottsoffren. Herr talman! Vi socialdemokrater vill med det särskilda yttrandet markera vår ståndpunkt. I övrigt ställer vi oss bakom utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara kort påpeka att jag med mycket stor glädje hälsar den omsvängning som skett i sättet att se på brottsoffren och att de intar en så central plats. Vad gäller inrättandet av fonden vill jag säga att den ju är under utredning. Vi vet i dag inte så mycket om dess inriktning. Jag förutsätter att utredningens resultat kommer att läggas på justitieutskottets bord inom en mycket snar framtid, och jag vill därför avvakta med besked på den punkten tills utredningen är genomförd.

Herr talman! Förra veckan hade vi här i kammaren en lång debatt om näringspolitik. Också de statliga företagen är viktiga i denna debatt. Den statliga företagssektorn skiljer numera ut sig på ett mycket positivt sätt vad gäller resultat, sysselsättning, investeringar m.m. Vi har kort sagt en mycket framgångsrik statlig företagsgrupp. Så är fallet i dag efter en framgångsrik omvandlingsperiod under 1980-talet under en socialdemokratisk regeringsperiod. Förvaltningsbolaget för de statliga företagen hade en viktig roll i den processen. Vi socialdemokrater vill ha en fortsättning på denna framgångsrika politik. Den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten har fattat beslut som minst sagt äventyrar denna positiva utveckling. Vi anser inte att det finns någon anledning att sälja ut vinstgivande företag av ideologiska skäl. Det finns också en uppgörelse om ett moratorium på detta område, vilken man knappast kan påstå att regeringen lever efter. Man planerar fortfarande omfattande utförsäljningar. De två reservationer som är fogade vid näringsutskottets betänkande nr 27 handlar om dessa frågor. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de två reservationerna. Enligt vår mening bör staten även fortsättningsvis ha en viktig roll som ägare av företag, inom såväl basindustrierna som andra branscher. Det är angeläget med en motvikt till privata företag. Det finns ingen anledning att sälja ut välskötta företag som, sett över en konjunkturcykel, uppvisar ett bra ekonomiskt resultat. Det kan också vara motiverat av andra skäl med ett statligt ägande av företag i vissa speciella branscher. En utförsäljning av statens naturtillgångar skulle leda till en utarmning av landsbygden och glesbygden. Det finns en uppenbar risk för att privata köpare inte är beredda att ta det långsiktiga ansvar som krävs i dessa branscher. Det moratorium som nu råder i fråga om utförsäljning av statliga företag fyller en viktig näringspolitisk funktion. Enligt regeringens ursprungliga planer skulle aktier säljas för ca 10 miljarder kronor per år under överskådlig tid framöver. Detta skulle i ett slag ta i anspråk en stor del av det riskkapital som behövs för det övriga näringslivet, inte minst för de små och medelstora företagen. Vi anser att riksdagen bör återkalla bemyndigandet för regeringen att avyttra statens aktier i de berörda företagen. Det i budgetpropositionen framlagda förslaget om anslag till kostnader för vissa omstruktureringsåtgärder m.m. i företagen avstyrks följaktligen. Vi utgår från att regeringen i avvaktan på att bemyndigandet återkallas står fast vid överenskommelsen om moratorium för utförsäljning av statliga företag. Det innebär inte ett kategoriskt avvisande av förändringar i den statliga företagssektorn. Sådana förändringar måste dock prövas från fall till fall och i vederbörlig ordning underställas riksdagen för beslut. Vi anser också att regeringen bör pröva möjligheten att bilda en statlig skogskoncern bestående av ASSI, Domän AB och Ncb AB. Detta har avstyrkts av utskottsmajoriteten, men jag har förstått att Domänverket har fått en ny chef, som till min glädje har tagit upp detta förslag och skall undersöka det. Det är bra. Cheferna i de statliga företagen är mera framsynta än den borgerliga utskottsmajoriteten. Enligt vår mening måste staten utöva sin ägarfunktion på effektivaste möjliga sätt. Förvaltningsbolaget Fortia bildades just med syftet att staten skulle vara mer aktiv i sin roll som ägare av företag. Vi kräver att ett nytt bolag för förvaltning av de statliga företagen tillskapas. Regeringen bör lämna förslag till bildande av ett sådant bolag. Även om förslaget om återkallande av bemyndigandet för regeringen att sälja ut statens aktier i olika företag inte skulle vinna riksdagens bifall, bör det nämnda förvaltningsbolaget för de statliga företagen etableras. Ett moratorium innebär att det statliga ägarskapet kommer att bestå under lång tid framöver. Det behövs därför en effektiv ledning för företagsgruppen. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till de två reservationer som är fogade vid betänkandet.
Jag vill meddela att det är min avsikt att med ledamöternas hjälp försöka hinna genomföra också behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 26. Jag hemställer därför att ledamöterna kortar av sina anföranden. Däremot kommer konstitutionsutskottets återstående ärende icke upp till behandling i kväll.
Herr talman! Vänsterpartiet är för olika former av ägande i näringslivet. Men det nu avgivna betänkandet om stöd till privatisering av statliga företag är, enligt vår mening, lika torftigt och ytligt som tidigare betänkanden i denna fråga. I propositionen är fortfarande huvudinriktningen att staten är olämplig som ägare då staten är den som skall ställa upp regler för näringslivet. Det heter att statens roll skall inskränkas till att stärka marknadsekonomin och konkurrensen. I förkortad form upprepas denna argumentation för att försvara utförsäljning av naturtillgångar som skogar, mark och vattenkraft och dessutom basindustrier för förädlande av produkter. Bara i Norrbottens län uppskattas de statliga företagen som skall försäljas ha ett maknadsvärde på ca 40 Fraser som att staten ställer upp spelreglerna för ett fritt enskilt ägande och en fri konkurrens är inget annat än en skönmålning i syfte att skyla över verkligheten. I verklighetens värld är, tvärtom, de stora transnationella företagen ekonomiskt och politiskt starkare än många mindre stater. De kan ställa upp politiska villkor för sina investeringar och avtal med regeringar och andra företag. De kan teckna avtal med fackföreningar som de själva har skapat för att på så sätt förhindra anställda att organisera sig själva på annat sätt. De medverkar då och då i störtandet av regeringar. De korrumperar politiker och fackföreningsledare, och de bedriver dessutom långsiktig planering för att försöka påverka konsumenter jorden runt att följa den livsstil och det konsumtionsmönster som passar just dessa företag. Naturligtvis bildas dolda karteller, och samtidigt sker det en öppen samverkan med andra företag för att hos internationella organisationer trumfa igenom de beslut de vill ha och konspirera mot marknaden. Ett talesätt säger att så fort två kapitalister träffas börjar de att konspirera mot marknaden. I verklighetens värld finns inte den perfekta marknad som drömmarna i Kanslihuset hänvisar till. Vi tror därför att marknadsfundamentalismen kommer att bli en historisk parentes och att den i framtiden kommer att karakteriseras som ett försök att blåsa liv i ett gammelmodigt tänkande. Det går inte med bästa vilja i världen med säga att den oreglerade marknadsekonomin löser alla problem för världens folk. T.o.m. i de rika OECD länderna lever människor fortfarande i fattigdom och arbetslöshet, och därmed blir de utslagna. För att upprätthålla en stabilitet i ekonomin, minska beroendet av starka kapitalintressen, upprätthålla nationell självständighet på centrala områden, främja regional balans och få till stånd långsiktiga och uthålliga investeringar behövs en statlig sektor inom industrin. Vi menar därför att bemyndigandet att utförsälja de statliga företagen måste återkallas.

Herr talman! Utskottets betänkande behandlar dels proposition 1992/93:100 bil. 13, dels -- helt eller delvis -- sex motioner från allmänna motionstiden. I två socialdemokratiska motioner, som också har resulterat i reservationer, begärs att riksdagen skall avbryta försäljningen av statliga företag och dessutom att ett nytt statligt förvaltningsbolag skall bildas. Eftersom utskottet är enigt i övrigt, kommer jag att inrikta mitt anförande på dessa två reservationer. Innan jag går in på detaljerna vill jag påminna om riksdagens beslut i december 1991 om försäljningen av ett flertal statliga företag. Detta skall ske genom att staten skall sälja dessa företag i första hand till enskilda medborgare och till anställda i resp. företag -- men även till andra företag, organisationer och institutioner i Sverige och utomlands. Genom dessa försäljningar vill regeringen för det första skapa ägarlösningar som stärker varje enskilt företag och ökar konkurrenskraften. För det andra vill regeringen ge en klar rollfördelning mellan stat och näringsliv. För det tredje vill regeringen stimulera många människor att spara direkt i företag för att få del i näringslivet -- och därmed i utvecklingen av Sverige. För det fjärde vill regeringen frigöra statligt kapital, som bl.a. skall användas till att rusta upp och bygga ut infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar och andra former av kommunikationer till nytta för alla. Antalet statliga företag har ökat undan för undan, men inte för att staten i sig skulle vara en bättre ägare än andra utan av helt andra skäl. Under en längre tid har det statliga ägandet ökat i omfattning. Det har pågått ända sedan 1800-talet, då det ansågs viktigt att staten kunde utöva ett ägarinflytande på nationella basresurser som skog, vattenkraft och gruvor. Samma sak gällde när teknikutvecklingen gav oss järnvägar, elektrisk energi och telekommunikationer. På senare tid har staten tvingats överta och driva företag både av regionalpolitiska skäl men också av beredskapsskäl. Under 70-talet tvingades staten också gå in i krishotade branscher som inte klarade av att göra nödvändiga omstruktureringar. Därför finns det av flera skäl all anledning att successivt fortsätta den påbörjade privatiseringen. Försäljningen av statligt ägda företag är inte någon svensk idé. Det har pågått överallt i vår omvärld. En del länder har klarat detta bra och har fått in pengar till staten som har behövts för andra investeringar. Denna politik har haft till syfte att öka effektiviteten i resp. lands ekonomi och i de berörda företagen, att minska statens skulder och sprida ägandet. Det här är något som är inte minst viktigt för oss i Sverige, även om dagens ekonomiska situation innebär att vissa fördröjningar kommer att ske. Utskottets uppfattning är klar i denna del. Regeringen skall planera och omstrukturera där så behövs för att sälja när lämpligt tillfälle ges. Så till reservationerna. När jag nu tagit del av innehållet i reservationerna, kan jag konstatera att Socialdemokraterna fortfarande är kvar i -- och försvarar -- den sammanblandningsekonomi som borde ha varit avslutad för länge sedan. Förmågan att se fördelarna med att sprida ägandet till en bredare allmänhet saknas. Det gäller dessutom förmågan att inse hur viktigt det är för tillväxten i näringslivet att statens uppgifter renodlas. Socialdemokraterna att ''en utförsäljning av statens naturtillgångar skulle leda till en utarmning av landsbygden och glesbygden.'' Om det skulle finnas någon som helst substans i det påståendet, borde ju utarmningen redan ha skett i områden och branscher där privat ägande råder. Även Socialdemokraterna måste veta att så är inte fallet. Den enskilda äganderätten har alltid utövat större drivkraft och varit överlägsen det kollektivistiska ägandet. Vidare sägs det i reservationen att ''det moratorium som nu råder i fråga om utförsäljning av statliga företag fyller en viktig näringspolitisk funktion.'' Det är svårt att förstå att ett uppskov av försäljningen skulle fylla en viktig näringspolitisk funktion. För utskottsmajoriteten är viktig näringspolitik något helt annat. I reservation nr 2 anser Socialdemokraterna att ett nytt statligt förvaltningsbolag skall bildas med syftet att staten skall vara mer aktiv i sin roll som ägare av företag. Erfarenheten visar att staten -- med eller utan förvaltningsbolag -- aldrig har varit en aktiv och engagerad ägare av företag. Detta vidimerades av statliga företagsledningar i samband med privatiseringsbeslutet och förvaltningsaktiebolaget Fortias avveckling. Därför är det fullt klart att staten skall upprätthålla spelreglerna men inte själv agera på marknaden i egna företag. På grund av de nuvarande ekonomiska realiteterna kommer dock privatiseringen att ta längre tid än vad regeringen beräknat. Därför får man räkna med att det kommer att dröja åtminstone ett årtionde innan det går att privatisera alla de statliga företagen. Men frågan har för den skull inte fått minskad aktualitet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de två socialdemokratiska reservationerna och meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman har tagit upp många frågor. Jag skall begränsa mig till att diskutera en, nämligen att statliga företag enligt hans mening går sämre än privata företag. De statliga företagen har mycket riktigt köpts upp i en situation då de har gått ekonomiskt mycket dåligt. I många fall har de tagits över av staten av den orsaken. Efter en framgångsrik omvandlingsperiod under 80-talet har vi, som jag påpekade i mitt huvudanförande, fått den här företagsgruppen att ge ett mycket bra ekonomiskt resultat, som gör att den faktiskt skiljer sig positivt från övrigt svenskt företagande inom de aktuella branscherna. Då finns det definitivt ingen anledning att sälja ut företagen. Staten har satsat mycket pengar i dem förut, och nu kan vi få igen en del av de pengarna. Det här motsäger ju påståendet som Olle Lindström gör, att staten inte duger till att sköta företag. Tvärtom, det går mycket bra.
Herr talman! Bo Finnkvist säger att jag har sagt att statens företag går sämre än de privata. Jag sade att staten inte är någon aktiv och engagerad ägare. Det är självklart att det finns bra statliga företag också, men det är ju fördelaktigt om de skall säljas ut att staten kan få bra betalt för dem. Staten behöver i dag pengar till andra ändamål, och då vore det ju lämpligt att kunna få in en del av det som staten har satsat i företagen under åren -- av olika skäl, som jag sade i mitt huvudanförande. Däremot är det ju inte sagt att man inte kan under en lång tid behöva ha ett visst statligt ägande, på grund av att det inte finns kapital på marknaden. Det är alldeles riktigt att man inte kan ta i anspråk alltför stor del av det kapital som finns, och därför måste det ta litet tid. När beslutet fattades 1991 var naturligtvis inte underskottet i statens finanser så stort som det sedan har visat sig bli. Det finns då all anledning att också se till att vi kan ta in pengar till staten. I stället för att låna till våra infrastruktursatsningar skulle man kunna omfördela resurser till just det området.
Herr talman! Med hjälp av förvaltningsbolaget -- delvis med dess hjälp är bäst att säga -- fick vi en bra organisation och bra snurr på den statliga företagssektorn. Nu har den borgerliga regeringen, med utskottsmajoritetens goda minne, tagit bort förvaltningsbolaget. Det innebär att de statliga företagen lever mera vind för våg, om jag får säga så. Det äventyrar ett bra resultat i framtiden. Vi anser att man skall inrätta förvaltningsbolaget på nytt och behålla företagen, för de ger mycket god vinst. Däremot ger det förmodligen ingen vinst att sälja ut dem i dag. Det kan t.o.m. vara en stor förlust för staten.
Herr talman! Eftersom regeringen har uppfattningen att vi inte skall ha ett statligt ägande i framtiden och att detta skall avvecklas undan för undan, behöver vi inget förvaltningsbolag. Som jag sade tidigare, hade vi när vi beslutade om privatiseringen inkallat flera av de statliga företagsledningarna, som klart sade till utskottet att staten inte var aktiv och engagerad ägare. De var positiva till att vi skulle gå in för en privatisering. Därför tycker jag att det är självklart att fullfölja privatiseringen. Det är också klar majoritet för det i utskottet.
Herr talman! Olle Lindström berörde inte situationen i Norrbotten, där de statliga företagen har en avsevärd betydelse. Vattenfall, LKAB, ASSI och Domänverket uppskattas av opartiska bedömare ha ett saluvärde på ungefär 40 miljarder. Det är stora företag som, vad jag förstår, Olle Lindström fortfarande i dag är beredd att så att säga släppa ut på den privata marknaden. Situationen i den landsändan blir betydligt otryggare, när den helt får underkasta sig de fria marknadskrafterna och företagen inte längre står under samhällelig kontroll. Jag tycker att det är litet egendomligt att man kan ha den inställning som Olle Lindström är talesman för, när läget på kapitalmarknaden är sådant att de 40 miljarder som skulle sugas upp under 90-talet behövs på helt andra områden.
Herr talman! Om de statliga företagen i Norrbotten är värda 40 miljarder, borde avkastningen till staten vara betydande, men så stor avkastning har det ju inte varit. Då vore det bättre om man kunde sälja företagen och få in pengar till staten så att åtminstone avkastningen på de pengarna kunde användas till andra ändamål. Staten som ägare i Norrbotten ser jag som någonting bestående under en lång följd av år framåt. Men jag kan nämna att det också finns stora privata företag i Norrbotten, och de har visat samma ansvar under de år som de har varit verksamma där. Många av de privata företagen, skogsbolagen t.ex., har konkurrerat med statliga företag och naturligtvis även samarbetat. Men om man jämför lönsamheten för t.ex. SCA med ASSI:s, visar det sig att SCA har varit mycket mycket framgångsrikare under åtminstone de senaste 30 Därför tycker jag inte att det finns någon anledning att påstå, som Bengt Hurtig gör, att staten skulle vara aktiv och bra ägare i Norrbotten. Jag tror säkert att vi skulle kunna sälja ut en del statliga aktier, utan att det leder till någon försämring. Det skulle tvärtom bli mera engagerade ägare, som skulle kunna ge ännu fler arbetstillfällen i glesbygden.
Herr talman! SCA:s aktiviteter i Norrbotten känner vi ju någorlunda väl till. SCA har, till skillnad från ASSI, legat oerhört lågt med investeringar under det senaste decenniet. Det är väl fråga om att det blir en avveckling av det pappersbruket inom några år. Det finns betydande risk för det. Om man skall finansiera infrastruktur genom att sälja ut statliga företag, kommer inkomsterna från försäljningen att vara slut efter några år. Har man företagen kvar, kommer man att under mycket lång tid kunna utnyttja avkastningen för investeringar i infrastruktur.
Herr talman! Helt kort ett svar när det gäller SCA. Faktum är att SCA:s företag i Norrbotten har genererat vinster under en lång följd av år, medan staten år för år har fått skjuta till pengar till ASSI. Vissa år har det gått med vinst, men ofta har staten fått tillskjuta kapital.